Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Läget på narkotikaområdet är allvarligt. Trots att narkotikaproblemet har varit allvarligt under en lång följd av år har det inte i någon mån lyckats för berörda myndigheter att minska detta svåra problem. Det är därför bra att regeringen nu kommer att vidta särskilda åtgärder — jag tänker här på inrättandet av den ledningsgrupp som enligt interpellationssvaret skall ta upp problemen och föreslå konkreta åtgärder samt verka för samordning av insatserna på detta område. Jag vill gärna, herr socialminister, i det sammanhanget ha sagt att om bl.a. den operationen skall lyckas, så är det nog viktigt att kontakter tas med skolan, polisen, socialvården m.fl., och jag uppfattar svaret så att detta även kommer att ske. Jag har under de senaste dagarna varit i kontakt med folk som jobbar med narkotikaproblemen ute på fältet, och jag har därvid erfarit att det definitivt inte blivit någon förbättring på detta område. Man vill snarare hävda att narkotikaproblemen ökar. Orsakerna till denna ökning är många, och det är känt att arbetslöshet, skolleda, trassliga familjeförhållanden och åtskilliga andra problem gör att många barn och ungdomar dras ner i det här eländet. Detta skapar dagligen tragedier för den enskilde och dennes anhöriga, och det medför stora kostnader för samhället inom olika områden. I svaret står: ”Samarbetet mellan de sociala myndigheterna och polisen bör utvecklas i enlighet med riksdagens tidigare uttalande. Jag vill också erinra om att barnavårdslagen ger de sociala centralnämnderna möjlighet att ingripa när det gäller yngre missbrukare.” Beträffande denna del av svaret skulle jag vilja fråga statsrådet: Använder sig de sociala centralnämnderna i full utsträckning av de möjligheter som barnavårdslagen ger när det gäller att ingripa mot yngre missbrukare? Kan socialministern ge mig ett svar på den frågan? Ytterligare citat: ”I kampen mot narkotikan intar vård och behandling av etablerade missbrukare en nyckelroll. Det är därför av avgörande betydelse att vårdmöjligheterna byggs ut och kompletteras med behövliga eftervårdsresurser. Det är helt klart att det f. n. råder brist på vårdresurser, särskilt i storstadsregionerna, vilket leder till att många missbrukare inte får den vård de själva begär eller får vänta länge på den, med de uppenbara risker för återfall som detta innebär.” Jag vill gärna säga att allt måste göras för att vårdproblemet skall få en lösning. Här tror jag att det finns olika vägar att välja mellan, och jag tror att statsrådet känner till de olika möjligheterna. Socialministerns initiativ att ta itu med kartläggningsarbetet hälsar jag med tillfredsställelse. Jag vill än en gång — det har gjorts i många debatter — peka på informationens betydelse. Här måste alla krafter i samhället medverka. En bred information till de utsatta grupperna om drogernas skadeverkningar bör vara av stor betydelse. Detta med information är en del av det förebyggande arbetet, men utomordentligt väsentligt. Det arbete som polis och tull lägger ned är mycket betydelsefullt. Utan stora insatser av dessa myndigheter skulle det inte vara möjligt att ens försöka sig på att få kontroll över narkotikahandeln. Det är därför väsentligt att det internationella samarbetet förstärks, och så kommer ju även att ske enligt svaret i dag. Herr talman! Häleriet är också någonting som gagnar langarna. Jag tror att om allmänheten, i den mån det förekommer, ej köper varor av okända personer, exempelvis på gator och torg, så bryts en del av langarkedjan. Det är fråga om människor som är i behov av kontanter som skall omsättas till inköp av narkotika i många fall. Narkotikavågen började på allvar med centralstimulantia — amfetamin, preludin — år 1966 och följdes av hasch 1967. År 1968 kom morfinbas i marknaden och 1972 de första heroinfallen. Antalet fall ökade snabbt, och det var lätt att följa hur missbrukarna, flertalet ungdomar, gick över till allt starkare narkotika allteftersom medlen kom i marknaden, oavsett priser och risker. Den som blivit beroende av heroin får snabbt en omänsklig press på sig. Har man vant kroppen vid en daglig dos heroin skriker kroppen efter heroin. Ett gram heroin kostar i dag ungefär 1 000-2 000 kr. per gram. Genomsnittsmissbrukaren behöver varje dag ca 300-400 kr. för sitt heroinbehov. Dessa pengar är det ingen som kan skaffa på hederligt sätt — heroinet måste finansieras genom brott. Heroinet har även i vårt land blivit en utomordentligt allvarlig fråga. Vi vet att åtskilliga människor är beroende av heroinet, och tyvärr ökar antalet. Detta är en oroande utveckling som enligt min mening kräver omedelbara kraftfulla åtgärder från samhällets sida. När det gäller narkotikaproblemen vid våra kriminalvårdsanstalter är läget allvarligt. ”Det svåra är att många interner som aldrig prövat på narkotika blir narkomaner under sin fängelsevistelse. En undersökning visar att ungefär 8 96 av Sveriges interner har fått sin första kontakt med knark under fängelsetiden. Kriminalvårdsstyrelsens informationsavdelning uppger att 90 26 av samtliga som under de senaste två åren häktats i Stockholm vid Kronobergshäktet har visat tydliga avhållsam hetsbesvär på grund av knarkmissbruk. På flera storfängelser är distributionen och försäljningen av narkotika organiserad i minsta detalj av anstaltens ”huvudgrossist”.” Jag förväntar mig att ledningsgruppen inte bara kommer att ägna speciell uppmärksamhet utan att även konkreta åtgärder föreslås så att det här problemet får sin lösning, och det brådskar för så här får det inte vara på kriminalvårdsanstalterna. Jag vill i detta sammanhang slutligen citera vad kammaråklagare Christer Fogelberg sagt i en intervju: Vi måste få i gång en ordentlig debatt om knarket på våra anstalter. Vart är vi på väg när t.o.m. domarna säger att ”vi kan inte sätta X i fängelse för då kan han bli narkoman”? Kriminalvårdsstyrelsen kan inte ens garantera en intern som vill komma ifrån sitt beroende en narkotikafri miljö. Hela vårt rättsväsende urholkas! I artikeln sägs vidare, och då är det generaldirektör Bo Martinsson som för ordet: ”Våra största problem i den vägen har länge varit Hall och Malmö. Att det numera också förekommer heroin vet vi, även om inga direkta beslag gjorts. Kumlabeslaget är ännu inte analyserat. Vi för en ständig kamp mot knarket, och de visiteringspatruller vi införde för två år sedan har avslöjat en del. Mest hittar de kanyler och sprutor, vilket antingen tyder på att det rör sig om små kvantiteter narkotika eller att den är skickligt gömd. De möjligheter till vård inom anstalterna som finns inskränker sig till en narkomanvårdsavdelning på Österåker, som på grund av platsbrist bara kan ta emot stockholmsklientelet.

Herr talman! Herr Torwald är på grund av sjukdom förhindrad att närvara här, och jag har lovat att ta emot det svar som socialministern nu har givit på hans interpellation. Först tackar jag då socialministern för det positiva svaret. Opiatmissbruk blir allt vanligare även i vårt land. Det är i högsta grad angeläget att detta förhållande uppmärksammas inom mödra och förlossningsvården och att alla tänkbara åtgärder sätts in för att förhindra missbruk under graviditet. De medicinska följderna av amfetaminmissbruk under graviditet är ännu inte klarlagda. Att de sociala konsekvenserna av missbruk hos den ena eller båda föräldrarna är mycket allvarliga för barnen är dock påtagligt. Ett intimt samarbete mellan socialvård samt hälso och sjukvård är nödvändigt om narkotikaberoende gravida kvinnor skulle kunna få den mödravård de behöver. Ett sådant samarbete är också en förutsättning för att de barn som föds skall erhålla nödvändigt stöd och skydd. Möjligheterna att upptäcka missbruk är f. n. förhållandevis begränsade vid mödravårdscentralerna. Det bör dock finnas möjligheter att förbättra diagnostiken. Det kan därför övervägas om det inte i instruktionen till den förebyggande mödravården bör lämnas synpunkter på hur missbruk kan upptäckas och om man inte vid misstanke om sådant missbruk skall ta kontakt med såväl mentalsjukvård som socialvård. «gravid kvinna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När jag framställde min fråga var orsaken den att en av stadens dagstidningar hade en stort uppslagen artikel med rubriken ”Missbruk av heroin, men ingen explosion”. Den rubriken motsvarade väl ett av inläggen i tidningen, som hade gjorts av en byråchef i socialstyrelsen, under vars ansvarsområde de här frågorna faller. Jag tycker inte att hans uttalande överensstämmer med vad statsrådet här har uttalat flera gånger, där hans oro för utvecklingen framstod klart. Dessutom har ju också massmedierna varje dag oroande rapporter om utvecklingen på narkotikafronten, och den utvecklingen måste därför bedömas som minst sagt explosionsartad. Nämnas kan också rikspolischefens uppvaktning för regeringen i narkotikafrågan. Det har sålunda varit en mycket massiv påverkan för att ge uttryck för den oro man känner inför framtiden. Dagens statsrådssvar ställer måhända också uttalandet av byråchefen i socialstyrelsens narkotikasektion i en annan belysning. Det positiva i dagens svar är faktiskt slutklämmen, där det sägs: ”En kraftsamling måste nu till för att snabbt förbättra situationen.” Men när statsrådet kommer in på de direkta åtgärderna är han betydligt vagare i sina formuleringar. Målsättningen synes enbart vara att sätta in problematiken i ect mera långsiktigt prognostiserande. Därmed blir de dagsaktuella åtgärderna mycket uttunnade. Jag vandrade nyligen under några kvälls och nattimmar i vår vackra huvudstads citydelar. Det var ingen uppbygglig syn. Det var närmast upprörande och beklämmande ur många aspekter. Jag skall inte moralisera, men nog stämmer de ord som en gång skrevs av en av vårt lands större diktare mycket väl: ”Det är synd om människorna.” Här möts de utslagna, de som är sämst utrustade i vårt konkurrenspräglade och högkommersiella samhälle. De flesta av de utslagna kommer från de grupper som av befolkningen är sämst ställda i fråga om Missbrukarna av droggifterna lär ha ett dagsbehov som kan motsvara utgifter för ca 1 000 kr. Här kommer också den organiserade brottsligheten in i bilden. Den spelar sina kort mycket väl, och dold bakom sina fasader bedriver den sin verksamhet som omspänner miljonaffärer varje dygn, dygn efter dygn och vardag som helgdag. Det är sålunda fråga om stora ekonomiska affärer, men ändock är de mänskliga tragedierna större. Den enskildes möjlighet att pressa sig ur grottekvarnen är mycket begränsad. Vi måste faktiskt höra dessa människors rop om hjälp. Jag har i tidigare debatter i dessa frågor berört den organiserade brottsligheten, narkotikasyndikatens roll och vårt samhälles passiva attityd när det gäller att angripa dessa nedbrytande krafter. Socialministerns svar berör inte problematiken, men här har vi trots allt ursprunget till det onda. Jag kunde konstatera när jag läste den nyligen av socialstyrelsen utgivna skriften Fakta om narkotikan och narkotikamissbruket, att man inte hade ett enda kapitel om den organiserade brottsligheten i Sverige. Däremot nämnde man den internationella brottsligheten. Skriften är i sig intressant, men nog har jag känslan att man rör om i grytan utan att ge något av större betydelse för de redan drabbade människorna. Med hjälp av en bred folkrörelsekampanj kan dock materialet kanske vara till nytta i samhällets fullföljande av sin skyldighet att förebygga bruk och missbruk av narkotika. Socialministern har i sitt svar sagt — och den uppfattningen delar jag — att vi har haft en omfattande narkotikadebatt under senare år. Ja, oron är i dag stor, och vi har inte lyckats med våra motdrag i strävandena att begrånsa narkotikabruket. Detta ökar med kraft, och nya droger pressas in på den svenska marknaden. Jag har noterat många vettiga synpunkter som statsrådet gjort i sina många uttalanden och glatt mig åt konstaterandet att samhället har ekonomiska resurser till sitt förfogande i kampen mot bruket och missbruket samt i vården av de drabbade. Men jag är i det perspektivet besviken på svaret på mina frågor.

Här krävs det betydligt mera än ord — här krävs det politisk vilja och handlingskraft. Visst är det bra med den tillsatta ledningsgruppen. Direktiven till gruppen har jag inte tillgång till, men jag har däremot lyckats få fram de uppgifter om dessa som lämnats i ett pressmeddelande. Där talar man om att arbeta snabbt, och arbetsuppgifterna synes spänna över ett flertal heroinmissbruket, av de områden som är viktiga, inte minst i förebyggande syfte. Men allt verkar vara så långsiktigt inplanerade åtgärder. Även om jag inte har någon stark tilltro till den här generaldirektörsgruppen, önskar jag den ändå lycka till. Men jag undrar hur detta hjälper alla de offer som dagligen snurrar i häxkitteln mitt i blickfånget från vår egen restaurang? Jag hade förväntat mig, herr statsråd, något mer om de dagsaktuella snabba åtgärderna och hade hoppats, mot bakgrund av alla de vackra uttalandena de senaste månaderna, att få del av några mer kontreta förslag och åtgärder. v De ekonomiska resurserna har statsrådet i sin hand, eller hur? Jag har i en tidigare interpellationsdebatt av statsrådet fått löfte om att ett åtgärdspaket av större mått var att förvänta. Men tyvärr har det ännu inte kommit. Jag vill inte tvivla på statsrådets goda vilja, men jag saknar det konkreta handlingsmönstret. Vad som har hänt de senaste veckorna är några utredande initiativ. Herr Bengtsson i Göteborg tackade nyss socialministern för initiativet till kartläggningen. Man må förlåta en enkel motionär om han uttalar att det känns skönt att man nu har verkställt riksdagens beslut om en kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning. Socialstyrelsen vill ju gärna framhålla svårigheten att via kartläggning komma åt problemets kärna, men dess egna undersökningar, som också presenterats nyligen i ett litet häfte, ger belägg för att man nått fram till vissa värdefulla bestämningar genom dessa kartläggningar. Nu kommer den här utredningen till stånd i form av ett enmansuppdrag. Jag hade nog som motionär hoppats på att den skulle få ett parlamentariskt inslag. Men jag har här fått tillgång till kommittédirektiven och tycker att de fått en utformning som i stort överensstämmer med motionens syfte. När den här motionen lades fick vi viss kritik för att vi som motionärer hade överbetonat antalet missbrukare. Socialstyrelsen hade och har ännu betydligt lägre siffror än vad jag tycker verkligheten egentligen talar om. Jag vill också påminna om att vi i den aktuella motionen hade andra krav än kartläggningen. Vi talade om åtgärder i form av vård, rehabilitering, vidgad forskning osv. Jag tycker nu att statsrådet i sitt arbete givit de mera långsiktiga frågorna prioritet. Jag efterlyser följaktligen de snabba åtgärderna. Det är i dag vi behöver åtgärderna. I dagens svar hänvisas till att ansvaret för vårdens utbyggnad ligger hos kommuner och landsting. Statsrådet har haft och kommer att ta kontakter med dessa. Det är bra. Statsrådet säger rakt ut att han tycker att de har gjort för litet. Men, herr statsråd, nu skjuter ni ju frågan framför er, till den här ledningsgruppen, som ni ger i uppdrag att utreda dessa frågor. Vore det inte enklare och rakare med statsrådskontakt och en dialog om hur man i dagssituationen skall lösa frågorna? Ta av de ekonomiska resurser som statsrådet har, utnyttja dem och ge de aktuella kommunerna en chans att snabbt kunna motsvara de ökade krav som ställs på dem på grund av narkotikasituationens allvar och dess explosionsartade utveckling. Landets ekonomiminister har nu räckt ut en varnande hand till kommunerna. Därför borde kanske socialministern ta ett samtal med herr Bohman om att det behövs samhälleliga åtgärder för att lösa de här frågorna. Det kanske behövs information även åt det hållet. Låt mig till sist bara få påminna herr statsrådet om att det finns en socialdemokratisk motion, nr 716, där man säger att missbruksutvecklingen inte är ödesbestämd. De bakomliggande orsakerna måste angripas. I motionen finns flera förslag till hur man på kort sikt bör kunna förbättra dagssituationen. Herr statsråd! Se till att den motionen får stöd! Därmed skapas resurser för att åtgärder vidtas i nuet.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att ge ett bidrag til: kunskapen om vad den nuvarande narkotikasituationen innebär, konkret, för dem som har att hantera den, eftersom det har sagts mig att många av riksdagens ledamöter ännu inte förstått vad det rör sig om och — av den nästa tomma kammaren att döma — kanske heller inte har det rätta intresset. Mina medarbetare har ställt samman färska data från Serafimerlasarettet åt mig för dagens debatt.

Fortsätter det så här kommer vi att ha 40 i april och 50 i maj — vi har således inte särskilt gott om tid! Av dessa 58 narkomaner var 55 heroinister. 52 har räddats, medan i tre fall hjärtat väl kunde fås i gång men hjärnan var utslagen på grund av för länge upphävd andning. Om dem som kunnat räddas gäller att så snart vederbörande vaknat ger han sig i väg — och kan inte hindras av personalen — till nya övningar! Vad gör man då? Ja, man måste på grund av överdoseringens natur intubera, ge assisterad andning, ge en antidot —- som heter Nalone — och syrgas. Det kan bara göras på sjukhus. Det hänger på sekunderna. Det är tack vare närheten till Serafimerlasarettet som man har lyckats rädda 52 personer till livet. Kanske kammaren förstår mig om jag i detta sammanhang efter en 130 gammal romares föredöme säger: ”För övrigt anser jag att Serafen måste bevaras!” I riksdagen lär man sig ju att arbeta med siffror, och de siffrorna är oftast stora tal. Men hur ser våra siffror ut i de enskilda sjukjournalernas ljus? Jag har tagit med mig några exempel. Här är ett: En 21-årig man, som sedan slutet av 1960-talet missbrukat hasch, övergick relativt snart till morfin och vårdades härför på Långbro och Ulleråker. Sedan 1975 relativt narkotikafri, men återfall i narkotika under 1976. Patienten påträffades den 17 juni på herrtoaletten på T-central2n, cyanotisk och medvetslös. Belysande för narkotikainjicerandet på T-centralen — mindre än en minut härifrån — är ett uttalande av en toalettvakt, att ”när det gäller kända narkomaner brukar vakterna efter en liten stund gå och knacka på dörren för att få kontakt med vederbörande”. Han fördes till Serafimerlasarettet, där upplivningsförsök var meningslösa och dödsfallet konstaterades. Rättskemisk undersökning visade sprit, fenemal och morfin i blodet, och man bedömer att dödsorsaken var morfinintoxikation. Nästa exempel: En 27-årig man, narkoman sedan 16-årsåldern, som tidigare missbrukat opium men gått över till heroin, inköpte tillsammans med sin fästmö 20 milligram heroin, som de betalade 300 kr. för. Injicerade en del av heroinmängden på försäkringskassans allmänna toalett vid Vasagatan. Fästmön blev orolig, toalettdörren bröts upp. varvid man fann patienten cyanotisk och livlös. Han överfördes till Serafimerlasarettet, där man lyckades återuppliva honom, men efter sex dagar på intensivvården avled han. Fästmön medföljde till sjukhuset, där hon injicerade en del av den resterande heroinmängden. 25-årig kvinna. Fram till 1970 använt narkotika, men gjort uppehåll de senaste sex sju åren. Påträffades livlös på en toalett på centralstationen i Stockholm. Fördes till Serafimerlasarettet, där jourhavande kunde konstatera dödsfallet. Rättskemisk analys visade alkohol och morfin i blodet. Anmärkningsvärt med detta dödsfall är att patienten — enligt vad fadern, som uppenbarligen är en stadgad yrkesman, uppgav för polisen i samband med dödsfallsundersökningen — var gift, hade en dotter och var mycket lycklig och harmonisk. Vid obduktionen återfanns endast ett stickmärke, vilket talar för att denna injektion var den första på sex, sju år och att denna första spruta således ledde till döden. Jag har bara velat ge några konkreta exempel för att kammaren skall få ett begrepp om vad det rör sig om. Herr talman! Narkotikafrågan är en samhällshygienisk fråga i vidaste bemärkelse. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle för det arbetande folket — och till det räknar jag den övervägande delen av Sveriges befolkning, inklusive ledamöterna av denna kammare —- eller vill vi ha ett samhälle för skadegörare, vettvillingar och dagdrivare? Jag bekänner mig till valfrihetens samhälle — det begrepp som socialdemokraterna myntade i en valrörelse på 1960-talet men nu har tagit avstånd ifrån — men jag kan inte acceptera en valfrihet att skada sig själv och andra. Vi har en hälsovårdsstadga och vi har en smittskyddslag för att hindra sådan skadegörelse på det kroppsliga planet. Hälsovårdsnämnden kan beordra intagning på sjukhus eller isolering i hemmet, och om vederbörande inte lyder kan polisen verkställa anbefallda åtgärder. Vi kan låsa in folk bara därför att man har funnit poliovirus i deras avföring. Vi måste finna metoder som gör det möjligt att göra någonting liknande när det gäller psykisk smitta med fysiska återverkningar! Den avsky jag känner inför narkotikabruket och narkotikahandeln gäller också knarkliberalismen, som i massmedia och ämbetsverk förfäktats av dem som borde ha begripit bättre. Denna trojanska trähäst i det krig, som utländska intressen för mot den svenska ungdomens psykiska och fysiska hälsa, har gjort sitt, men nu bör det vara slut. Vi vill inte veta av någon upprepning. Det talas nu om ”den nya moralismen.” För tio år sedan hade jag en uppgörelse med den då för tiden nya trolösheten och normlösheten. Men varken moralism eller normlöshet är någonsin ny. Med en parafras över Stagnelius kan man kanske säga att ”tvånget att begära” och ”makten att försaka” ständigt bryter sig mot varandra. Ibland har det ena övertaget, ibland det andra. Salungsradikalismen har råd att låta andra människor gå under. De som lever med eller för dem som hotas av undergång anser inte att någon har råd med detta. I denna uppfattning förenas både höger och vänster. Nu senast har Jan Myrdal krävt ”lag och ordning”. En annan — låt mig säga annorlunda - kommunist har sedan mycket länge sett sanningen och sagt den: docent Nils Bejerot. Så som han har förföljts av knarkliberaler i massmedia och i ämbetsverk vore det allt skäl att socialministern nu äntligen lyssnade till hans röst. Socialministern har, som vi har hört, tillsatt en ny arbetsgrupp. Jag är för min del inte så säker på att en samling från början strängt upptagna herrar, av vilka kanske endast några få har en förstahandskännedom om vad det rör sig om, kan förväntas göra så mycket åt saken. Jag har aldrig förstått att det är någon större glädje med att bunta ihop generaldirektörer. Det är ju faktiskt krigföring det nu gäller. Vad vi behöver är en slagkraftig expeditionsstyrka, sammansatt av läkare, sjukvårdsper sonal, socialarbetare och kriminalare med extraordinära fullmakter att rensa upp. ”Håll Sverige rent!” Det här är faktiskt ännu viktigare än ölburkar och plastpåsar i markerna. Den gamla regeringen — och dess rådgivare — var även på detta område vilseledda av en ideologisk naivitet som, vad tiden led, överskred gränsen till lättsinne. Den nya regeringen måste nu agera med all kraft, och socialministerns engagemang är värt all framgång. Regeringen bör själv sätta en tidsfrist för utrotandet av narkotikan i vårt land. Innan svenska folket går till val nästa gång bör socialministern ha dränerat det svenska narkotikaträsket — i landets och sitt eget intresse. Riksdagen bör ge honom alla de resurser och allt det stöd han finner sig behöva.

Herr talman! Efter herr Biörcks i Värmdö inlägg skulle det vara helt onödigt för mig att säga någonting. Jag vill instämma i de synpunkter som herr Biörck gav uttryck åt. Mera specificerat vill jag säga att jag delar uppfattningen att man kan hysa en viss tvekan inför regeringens tanke att samla de mest prominenta personerna för att starta den här kampen mot narkotikan. Det finns väl ett par av dem, som herr Biörck också sade, som har fältkunskap om problemen. Men många saknar tyvärr den praktiska kunskap som behövs för att förstå vad det verkligen gäller. Att det sedan enbart råkar vara män som man nu har samlat till den här ledningsgruppen beror väl på att det ännu bara är män som har kommit i dessa förnämliga positioner, så jag tar det inte som ett uttryck för någon kvinnofientlighet från regeringens sida. Jag tycker som herr Biörck att det hade varit bra om man haft folk med erfarenhet från fältet, som också hade haft förslag till konkreta lösningar. Egentligen hade jag också tyckt, herr talman, att det hade varit bra ifall man kunnat knyta en grupp parlamentariker till denna andra grupps arbete. Man behöver nog ha ett stöd i parlamentet för åtgärder som kan betecknas som litet annorlunda och radikala — och jag tror att det är sådana åtgärder som man behöver få till stånd. När det gäller de frågor som närmast hör hemma under justitiedepartementet, anser jag man kan hysa en viss tilltro till att de kommer att behandlas tillfredsställande. Även om, som herr Bengtsson i Göteborg nyss nämnde, problemen på kriminalvårdsanstalterna verkligen inger oro, bör de inte vara omöjliga att komma till rätta med. Det bör inte heller vara omöjligt att försöka åstadkomma någorlunda vettiga åtgärder mot den organiserade ekonomiska brottsligheten. Jag tror — vilket också herr Jadestig var inne på — att det är nödvändigt att man i detta sammanhang tar krafttag mot den. I den ekonomiska brottsligheten döljer sig just narkotikabrottsligheten, och man får därför inte glömma de åtgärderna. Jag ser inte någonting om det i socialministerns svar, men jag utgår ifrån att man verkligen kommer att ta itu med också de frågorna på ett helt annat sätt än tidigare. Det stora problemet ligger, såvitt jag kan se, på socialministerns om råde. Det säger jag inte därför att jag hyser misstro till socialministern själv utan därför att vi när det gäller det här området har personer inom socialstyrelsen som borde begripa bättre men som tydligen ännu inte har förstått vad det gäller. Man blir förvånad — det får jag kanske herr talmannens tillstånd att säga — när man nu, då läget har blivit så kritiskt, ändå finner att socialstyrelsens chef häromdagen ånyo gjorde ett uttalande om att vården måste vara frivillig. Läget är ju det att flertalet missbrukare själva kommer ur sitt missbruk, vare sig de blir föremål för vård eller inte. Kvar står rättsklientelet, som sannerligen inte är så litet, de grova missbrukarna som själva inte efterfrågar vård. Då vore det ju helt fel om vi skulle vänta med att vårda dem tills man har klarat av vårdresurserna för dem som frivilligt efterfrågar vård. Det är ju de andra personerna som innebär det stora problemet. Det är de som begår den större delen av de grova ekonomiska brotten. Det är de som exempelvis svarar för den nästan katastrofala ökningen av antalet beväpnade rån på senare tid. Det är de som befolkar våra fängelser som en direkt konsekvens av att man inte har någon vårdskyldighet utan att det anses att man skall vänta tills de själva efterfrågar vård. Då hamnar de i våra fängelser, eller också ligger de — som herr Biörck i Värmdö nyss sade — halvdöda eller döda på olika inrättningar här i staden eller på andra håll. Den fråga man ställer sig lyder: Är detta humant? Jag är övertygad om att socialministern själv inser att detta är klart inhumant. Därtill finner man att samhället understödjer knarkmissbruket genom att olika sociala nämnder ger missbrukarna bidrag varje vecka för att de skall kunna upprätthålla sitt missbruk. Jag påstår inte att socialbidraget är tillräckligt stort för att de skall klara av att köpa knark som räcker till, men det är principiellt felaktigt att samhället med sina resurser ger bidrag till narkomanerna för fortsatt knarkmissbruk. Jag menar att man måste ställa krav på avgiftning för att ge socialhjälp. Under sådana omständigheter skall man naturligtvis inte snåla på socialhjälpen utan verkligen ställa upp och stödja. Vad man frågar sig nu är om det verkligen kommer att bli några nya tongår.gar. Jag tycker att när det gäller vårdsidan är socialministerns svar inte så tydligt som man skulle önska att det vore. Det behövs nämligen nu en kraftsamling, och jag skulle vilja återgå, herr talman, till det som jag sade inledningsvis. För det första: Det är bråttom, för det är en snabbt försämrad situation som vi lever i. För det andra: Om man skall våga sig på några nya tongångar tror jag att det är bra att ha kontakt både med människor som har erfarenhet från det praktiska fältarbetet och med oss parlamentariker som har ägnat oss åt de här frågorna och därför också har en viss erfarenhet och som kanske kan gå i borgen för en accept av en delvis ny politik. Jag vill önska socialministern all lycka med det som nu behövs, näm ligen en human politik både från missbrukarnas och från den av missbruket drabbade allmänhetens synpunkt.

Herr talman! Vi har ju haft en nykterhetsvårdslagstiftning under väldigt många år, och ändå beräknar läkarna och andra som känner till förhållandena att omkring 5 000 dödsfall om året sammanhänger med alkoholismen. Frågan hur man skall komma till rätta med problemen är naturligtvis inte enkel att besvara. Låt mig bara inledningsvis säga att när vi nu har en debatt om narkotika, så låt oss inte glömma att alkoholmissbruket är det överskuggande problemet då det gäller droger. Vi har från socialdemokratins sida i år på två punkter gått in på det här området. I alkoholfrågan behandlas nu en proposition, och där är vi, som Thure Jadestig nyss talade om, beredda att satsa ytterligare 100 miljoner på tre år. Vi har också när det gäller narkotikabekämpningen framfört ett önskemål om att anslaget skall höjas med 10 miljoner utöver socialministerns förslag. Vi hade gjort ett räknefel, men i socialutskottet har vi nu vid utformningen av vår reservation räknat upp beloppet till 11 milj.kr. Vi är glada över att vi nu skall få en kartläggning och att vi även får en ledningsgrupp. Jag skulle gärna vilja stryka under vad fru Kristensson sade att det skulle vara bra om vi finge parlamentariker med, framför allt i den grupp som skall göra kartläggningen. Det är alldeles givet att de här problemen måste angripas på mycket bred front. Det finns inga Alexanderhugg vare sig när det gäller alkohol eller narkotika. Det finns bakomliggande orsaker som vi måste angripa. En är om ungdomsarbetslösheten ökar; då blir det svårigheter. Vi behöver en tull som är alert, vi behöver poliser. Vi vet att polisen och tullen kanske tar 2 å 3 26 av den narkotika som kommer in i landet. Därför finns mycket att göra, som alla förstår, men uppgiften är vansklig. Det är lätt att smuggla. Vi har vårt internationella samarbete i Geneve. Vi har vidare det som socialministern talade om, nämligen producentländerna, och i det sammanhanget bl.a. är det en triangel i Sydostasien som är särskilt intressant. Här måste man, efter vad jag förstår och som också socialministern säger, gå in med något som nästan är ett u-landsarbete. Det gäller att ändra infrastrukturerna. Och den produktion som det är fråga om, nämligen opievallmon behöver ändras. Situationen är den att medan producenten får ca 1 500-2 000 kr. för en årsproduktion har priset för denna mängd när den köps i New York ökat till ungefär 2 milj.kr. Vi behöver vård. Vi har önskat i vår motion att det skulle komma 100 nya platser utöver vad regeringen föreslagit. Vi vill ha höjt anordningsbidrag och höjt driftbidrag och vi vill ha ytterligare 5,8 milj.kr. till upplysningsverksamhet, till organisationer och till kommuner som vill göra extra insatser på det här området. Det finns många människor och organisationer som vill vara med och göra någonting, och vi vill att socialstyrelsen skall få möjlighet att ge pengar till sådan verksamhet. Vi vill som sagt öka anslaget med tillsammans 11 milj.kr. Jag känner Bengt Bengtsson och Rune Gustavsson och jag vet att de är intresserade av de här problemen och vill göra någonting. Det har de också visat här i dag, men det hade varit skönt om vi på socialdemokratisk sida hade kunnat få hjälp att öka möjligheterna till en extra insats. Som det har sagts här tidigare: Det gäller att handla snabbt, och även om centerpartisterna varit med om att avstyrka vårt krav i socialutskottet kommer en förstärkning kanske in bakvägen relativt snart från socialdepartementet. Det är i varje fall min förhoppning.

Herr talman! Av debatten att döma är vi alla som deltar här ganska eniga om dels att detta är en oerhört allvarlig fråga, dels att vi måste göra stora insatser. Det finns i dag inte utrymme för en passivitet i den här frågan — inte om vi vill komma till rätta med detta problem och rädda människor från att råka in i ett missbruk som kan göra att unga människors livslåga släcks. Detta vill jag säga med adress till samtliga som har med den här frågan att göra, på olika nivåer. Det är nödvändigt efter de debatter som förts under den tid av nära ett halvår som jag varit socialminister. Bengt Bengtsson frågade mig i början av debatten om jag anser att sociala myndigheter använder barnavårdslagen på det sätt som de skulle ha möjligheter till. Jag kan inte ge något definitivt besked på den punkten.

Kriminalvårdsanstalterna har några av talarna här i dag tagit upp. Det ingår i ledningsgruppens arbete att ta itu med det problemet. Några talare har ifrågasatt ledningsgruppen. Det är så många olika områden som är berörda, att det behövs en samordning. Det är de sociala myndigheterna, det är skolan, det är kriminalvården, det är rikspolisstyrelsen, vi har kopplat in arbetsmarknaden; det gäller ju att rehabilitera människor, och då gäller det att se till att de kan ta steget ut i arbetslivet. Vi har då ansett det riktigt att de högsta ansvariga för resp. myndigheter och verk står för detta. Jag är övertygad om att det kommer att vidtas åtgärder. Vi har klart uttalat att ledningsgruppen skall arbeta en kort tid — ett halvår eller tre fjärdedels år — för att snabbt framlägga förslag. Vi har här efterlyst parlamentariker. Vi har tillsatt en enmans eller enkvinnasutredning när det gäller kartläggningen av narkotikamissbruket. Vi har tänkt att till den knyta en parlamentarikergrupp som referensgrupp. Det är inget som hindrar att ledningsgruppen också har kontakt med denna parlamentarikergrupp. Det har påpekats att man behöver ha erfarenheter från fältet. Eftersom det finns personer i ledningsgruppen som har erfarenheter också från fältet är jag övertygad om att man både kommer att lyssna på de synpunkter som anförs därifrån och ta de kontakter som är nödvändiga för detta arbete. Så till frågan om vårdplatserna. Vi tog, som jag tidigare sagt, upp den i höstas. Veckan före jul samlade vi representanter för Landstingsförbundet, Kommunförbundet och landstingen i Stockholm, Göteborg och Malmö samt representanter för Stockholms grannkommuner för att diskutera igenom vårdsituationen. Vi fick rapporter om läget, och vi diskuterade då vad man kunde göra för att snabbt bygga ut antalet vårdplatser. Det är här icke fråga om pengar — det saknas icke pengar — utan det gäller att sätta i gång och bygga! Deita arbete följer vi nu upp regionalt i form av diskussioner med representanter för landstingen och kommunerna, för att göra klart för dem hur viktigt och nödvändigt det är med en utbyggnad. När man lyssnar på representanter för kommuner och landsting får man klart för sig att de inte sett riktigt så allvarligt på den här frågan som den förtjänar. Vidare är det tyvärr så, Evert Svensson, att man inte gjort den satsning under senare år som vi skulle ha behövt. Under budgetåren 1973 75 tillkom enligt socialstyrelsens uppgifter inga nya platser vid behandlingshem och inackorderingshem. Inga nya platser! Detta innebär att vi har fått en eftersläpning av vårdresurserna som vi nu måste bygga i fatt. Skall vi därtill kunna öka på antalet så att alla de som vill ha vård och som nu står i kö kan få en plats fordras det att vi snabbt sätter i gång och bygger, och jag hoppas att det också skall gå. I den nya budgeten har vi också satsat på familjevården, där vi får en ökning av statsbidraget till kommunerna från 10 till 50 kr. per dag. Jag har därför förhoppningar om att vi skall kunna få fram ett större antal platser även där. Jag är helt överens med er som har deltagit i debatten om att det är bråttom att få fram vårdplatser. Den maningen har jag också låtit gå ut i olika sammanhang när jag har blivit intervjuad, när jag har talat på stämmor osv. Som herr Jadestig framhöll finns det nu en verkligt stark opinion ute på fältet.

Herr Jadestig tog upp frågan om den organiserade brottsligheten. Jag hoppas att även den blir föremål för uppmärksamhet från ledningsgruppens sida. Den skall ju ta upp de frågor som det här gäller, och den organiserade brottsligheten är ett av de stora problemen i vårt samhälle i dag. Vi måste på allt sätt — jag har tidigare sagt det från denna talarstol — bryta narkotikasyndikaten. Det är förbjudet att stjäla, det är förbjudet att sälja knark osv., och därför kan vi heller inte lämna dispens för sådan verksamhet. Med gemensamma krafter hoppas jag att vi skall komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Socialministern tar i ganska kraftigt. Jag uppskattar hans engagemang, därför att jag vet att det kommer inifrån — han vill göra någonting. Men då är det egendomligt att man inte ger de högre anslag som behövs härför. Får jag tolka socialministerns undånflykter så att det i kompletteringspropositionen kommer att föreslås att de medel som behövs ställs till förfogande? Vi har i den socialdemokratiska motionen i stort sett bara föreslagit vad socialstyrelsen begärde på vårdsidan. Vi vet att det inte finns tillräckligt med vårdplatser nu, och om jag fattat debatten rätt har vi varit överens om att det inte är tid för någon passivitet. Om det nu är omöjligt att biträda vårt förslag om anslagshöjning vädjar jag till socialministern om att regeringen på annat sätt snart — helst omedelbart — lägger fram förslag, annars faller det starka engagemanget platt till marken.
Herr talman! Jag vill inte kritisera det beslut som regeringen har fattat när det gäller sammansättningen av ledningsgruppen. Men det är ändå ganska egendomligt att nästan den enda skillnaden i förhållande till det samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk som leddes av statsrådet Lidbom är att herr Lidbom nu är utbytt mot två statssekreterare; annars är det nästan samma personer. Jag hoppas emellertid att dessa nu har tänkt om. Under herr Lidboms tid hände det faktiskt inte så mycket i detta samarbetsorgans regi. Det är därför min förhoppning att de båda statssekreterarna och den nya regeringen nu skall finna effektivare metoder att komma till rätta med situationen, som har blivit betydligt allvarligare nu än den var förut. Socialministern menar att en parlamentarisk grupp i första hand kunde knytas till utredningen om kartläggning av narkotikamissbruket i landet. Det är faktiskt en ganska okontroversiell utredning — den gäller bara en kartläggning av missbrukets omfattning. De kontroversiella och svåra frågorna är de som den här ledningsgruppen kommer att få syssla med. Det var därför jag menade att för att ledningsgruppen skall känna moraliskt mod att vidta åtgärder av kanske ibland kontroversiell natur är det nog praktiskt att man har en kontakt med riksdagen för att försäkra sig om den förankring som behövs för sådana nya tongångar. Enligt min mening är det till den gruppen som parlamentarikerna i första hand bör knytas. Det hindrar naturligtvis inte att de kan vara till nytta även i den tidigare nämnda utredningen. Socialministern sade också att det är bråttom med att få fram vårdplatser. Det håller jag med honom om. Men vad som är ännu mera bråttom är att få fram en annan vårdpolitik. Skall man fortsätta med den nuvarande vårdpolitiken vet vi att det bara innebär att narkomanerna åker ut och in på de olika vårdanstalterna. De får ingen konkret vård, utan det är egentligen ett fruktansvärt slöseri. Vi behöver alltså både-och —- både mer vårdplatser och en annan vårdpolitik.
Herr talman! Jag noterar först att herr Biörck i Värmdö och i viss mån även fru Kristensson inte gav den nuvarande regeringen fullt godkänt för dess agerande i dessa frågor, i varje fall inte när det gäller vårdformerna och kampen mot den organiserade brottsligheten. Men jag noterar också socialministerns senaste svar att han är beredd att vidta de här åtgärderna, och då får vi hoppas att de också kommer. Jag skall först uppehålla mig på vårdsidan. Jag har här ett pressmeddelande av den 21 december, som departementet gav ut efter kontakten med de kommunala och landstingskommunala representanterna. Där står det vad herr Gustavsson tyckte och tänkte. Däremot framgår det inte — helt naturligt, höll jag på att säga — vad de kommunala representanterna ansåg. Socialministern säger här att det finns pengar och resurser men att kommunerna gör för litet. Men då tycker jag att socialministern borde se efter vad det är för fel och försöka stimulera kommunerna att vidta åtgärder. Jag har också pressmeddelandet av den 24 mars, som gäller den här ledningsgruppen. Det är riktigt som statsrådet säger att den gruppen skall arbeta i tre kvarts år. I pressmeddelandet heter det: ”Bland de åtgärder som gruppen särskilt kommer att överväga är möjligheten till särskild överenskommelse med landsting och kommuner om en utbyggnad av vården för missbrukargrupper.” Men skall man verkligen behöva hålla på i tre kvarts år för att åstadkomma detta? Pengar finns och behovet är otvivelaktigt mycket stort. Då borde väl statsrådet med sina egna normala kontakter med Kommunförbundet och Landstingsförbundet kunna vidta dessa åtgärder, så att vi i realiteten får en riktig vård. En sådan behövs verkligen. Det har här också sagts en hel del om de mer långsiktiga åtgärderna. I detta avseende undrar jag om vi inte snart bör kunna ena oss om en ny, omfattande informationskampanj om narkotikan och dess verkningar. Vi hade 1969 en sådan kampanj, som bedömdes som mycket framgångsrik. Verkningarna av denna har naturligtvis nu tonat bort — vi har fått en helt ny generation av ungdomar och föräldrar, som i dag lever i skuggan av det gissel som narkotikan åstadkommer. De har föga eller ingen kunskap i dessa frågor. En bred och saklig information bör därför vara en självklar åtgärd i arbetet på att förbättra situationen. Sedan hoppas jag verkligen att socialministern läser den socialdemokratiska motionen 717, som innehåller konkreta förslag i det kortsiktiga perspektivet, och att han verkar för att den skall få ett stöd i riksdagen; herr Svensson i Kungälv har redan noterat att man inte fick tillräckligt stöd för den i utskottet.
Herr talman! När det gäller vårdpolitikens inriktning vill jag säga att vårdpolitiken måste ha som målsättning en rehabilitering av dessa människor så att de kan ta steget ut i samhället och i arbetslivet. Vad sedan gäller ledningsgruppens arbete har vi givit denna klara direktiv för vad den skall göra, vilket jag inte tror att den tidigare gruppen hade. I dessa direktiv sägs att gruppen skall handla snabbt och den skall under år 1977 fortlöpande ta de initiativ som behövs och därvid hålla kontakt med berörda myndigheter och organisationer. Jag kanske tidigare uttryckte mig något oklart i fråga om kontakten med referensgruppen, och jag vill därför förtydliga mig. Till den utredning som skall kartlägga narkotikaproblemen kommer vi att utse en parlamentarisk referensgrupp. Denna referensgrupp kan ju fylla den dubbla uppgiften att samtidigt vara referensgrupp till ledningsgruppen. Det är klart utsagt i regeringsdeklarationen att vi skall ta krafttag mot narkotikaproblemen och öka vårdinsatserna. Och det finns pengar i dag. Det finns outnyttjade medel, och kommunerna har möjligheter att sätta i gång och ordna vårdplatser. Vi har ju tagit initiativ till detta redan i höstas. Jag tror att det är viktigt att man gör klart för alla ansvariga ute i kommuner och landsting hur allvarlig situationen är i dag. Jag vill säga till herr Svensson i Kungälv och till herr Jadestig att det som vi har satt i gång nu inte är något slag i luften. När vi har tillsatt denna ledningsgrupp och givit den uppgifter, då menar vi också att man skall kunna handla, och handla snabbt, och därvid måste man även ta fram de ekonomiska resurser som behövs för detta.
Herr talman! Innebär detta också att man höjer anordningsbidraget och driftbidraget? Vi har föreslagit att driftbidraget skulle höjas till 60 000 kr. per vårdplats. Propositionen föreslår 47 000 kr. Vi har också föreslagit att anordningsbidraget skulle höjas till 25 000 kr. ; där har propositionen ett oförändrat belopp. Jag tror att det skulle vara bra att ge kommunerna större stimulans. Till fru Kristensson vill jag säga att det är klart att olika vårdinstitutioner redovisar olika erfarenheter och resultat. Vi har ju t.ex. något som heter Hasselakollektivet. Där har man räknat fram en 80-procentig förbättring — det lär komma resultat från en undersökning om detta ganska snart. Den förbättringsprocent som har rapporterats från Hasselakollektivet är sådan att man knappast kan tro på den, eftersom man ju vet vilka människor man där har att göra med. De har hämtats direkt från Mariakliniken här i Stockholm, och man har satt dem i detta kollektiv där de arbetar tillsammans med varandra. Under det tredje året i kollektivet låter man dem som enskilda individer gå på en folkhögskola. 140 Man kopplar alltså även in en utbildning för dem, vilket ju som alla vet är oerhört betydelsefullt därför att många av dessa ungdomar är — för att använda ett slitet uttryck — politiskt fattiga. Hasselakollektivet bygger också på frivilligheten, men där finns ett kamrattvång som är av stort värde och säkert också nödvändigt med tanke på kollektivmedlemmarnas situation. F. ö. får vi ju så småningom en diskussion av utredningen Frihet och tvång, eftersom socialutredningen snart lägger fram sitt betänkande i den frågan. Jag skulle vilja framhålla, som jag har gjort så många gånger tidigare, att det ändå finns möjligheter att ingripa i många av dessa fall. I en del fall är det helt nödvändigt att ingripa därför att man måste rädda människor, och ett ingripande kan vara en form av humanitet som vi måste visa människor.
Herr talman! Enligt pressmeddelandet av den 21 december, när statsrådet hade sammankomsten med landstings och kommunalpolitiker, var det fyra frågor som statsrådet inledningsvis ville ha svar på: 3. Vilka planer har kommuner och landsting att öka vårdresurserna? Finns det beredskap inför förändringar i narkotikasituationen? Nu säger statsrådet att kommunerna gör ingenting och att det finns pengar. Då skulle jag vilja ställa frågan till socialministern: Vad hade kommunerna som skäl för sina ”klena insatser”, enligt statsrådet, för att inte gå statsrådet till mötes, bygga ut verksamheten och nyttja de ekonomiska resurser som statsrådet ändå har i sin hand?
Herr talman! Vid det nämnda sammanträdet hade jag inte varit socialminister i mer än ett par månader, och då var det helt naturligt att jag ville ha svar på de här frågorna. Det fick jag också. Det var svar som sammantaget gav uppgifter om att det fanns stora problem, att det var ett stort behov av vårdplatser. Någon direkt planering hade man inte, men man var beredd att ta upp diskussionen och börja arbeta. Det var det som gjorde att vi kom överens om att ha regionala konferenser för att diskutera med samtliga landsting, eftersom det bara var tre landsting representerade vid sammanträdet. Men jag har sagt att det är nödvändigt att man genom dessa debatter gör klart för de ansvariga politikerna ute i landet hur allvarligt läget är och att vi måste handla därefter. Jag vet att det här i Stockholmsområdet och inom landstinget där pågår diskussioner, men det har inte hänt någonting konkret direkt efter de överläggningarna. Jag tror ändock att många har börjat allvarligt fundera på att man måste göra någonting nu.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat statsrådet Mogård om utbildningen av grävmaskinsreparatörer i Vingåker. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sedan ett flertal år bedriver arbetsmarknadsverket inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen utbildning av grävmaskinsreparatörer i Vingåker. Detta är ett undantag från den regel som innebär att ansvaret för arbetsmarknadsutbildningens genomförande skall ligga hos skolöverstyrelsen. Det har sedan länge varit en strävan att överföra den numera mycket begränsade del av utbildningen som bedrivs av arbetsmarknadsverket till skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, och jag kan bara beklaga att beslutet om flyttning av AMS-skolan från Vingåker redan är fattat. Man måste konstatera att några av de vanligaste reglerna för samråd och medbestämmande som vi brukar tillmäta betydelse här har satts åt sidan. Av svaret kan jag vidare konstatera att beslutet har fattats av ett par statliga myndigheter och att det således inte är arbetsmarknadsministern, som jag fått svaret av, som i första 143 Omarbetslöshetser hand är ansvarig för detta. Och det vore i och för sig orimligt, eftersom ett eventuellt överklagande då måste komma på arbetsmarknadsministerns bord. Det här beslutet har således de berörda, dvs. såväl kommunen som lärare och elever vid skolan, haft mycket liten för att inte säga ingen möjlighet att påverka, och man har inte haft något tillfälle att framföra synpunkter. Ett sådant förfaringssätt är inte tillfredsställande — det måste jag, herr talman, få understryka. Jag vill också säga något om konsekvenserna av flyttningen. Kostnaden för uppbyggnaden av den nya verksamhet som nu är föreslagen till Eskilstuna har beräknats till 7 milj.kr. Detta skall ställas emot de 700 000 kr. som det kostade när den nuvarande verkstaden uppfördes i Vingåker för nio år sedan. Lägger man sedan till räntekostnader och andra kostnader uppgår säkerligen den totala kostnaden för flyttningen till 10 milj.kr. eller där omkring. Då måste ju den årliga kostnaden bli ca 1 milj.kr. för den nya anläggningen. Lokalerna i Vingåker, och då särskilt verkstadslokalerna, svarar mot mycket högt ställda anspråk trots att de är nio år gamla. Det kunde jag förvissa mig om vid ett besök på orten häromdagen. Kostnadsjämförelsen tycker jag borde tala sitt tydliga språk. Och när det dessutom är välordnat för såväl elevernas fritid som annat måste jag säga att jag har svårt att förstå motivet för en sådan här flyttning. Blir nu flyttningen av, måste man uppenbarligen uppfatta det så, att det sker för koncentrationens egen skull. Då får det väl i första hand ankomma på de regionala och kommunala myndigheterna att hitta vägar för att om möjligt få till stånd en omprövning av detta beslut.

Herr talman! Herr Johansson i Arvika har frågat mig om jag avser att, med beaktande av den nu rådande konjunktursituationen, lägga fram förslag om att berörda erkända arbetslöshetskassor ges dispens för att ersätta samtliga dagar i samband med korttidsvecka eller driftsinskränkning. redning.
Den rådande konjunktursituationen har inneburit att det vid vissa företag inom en del branscher införts korttidsvecka eller andra inskränkningar av den ordinarie arbetstiden. Inom pappersoch massaindustrin samt inom järnoch stålindustrin, där man har skiftgång som omfattar mer än fem dagar per vecka, har uppstått det förhållandet att de som permitteras inte erhållit arbetslöshetsersättning för samtliga arbetslösa dagar, därför att arbetslöshetsersättning enligt gällande bestämmelser får utges för högst fem dagar per vecka.
Jag är inte beredd att under pågående utredning föreslå en lag Omarbetslöshetser ändring på ifrågavarande punkt.
Problemet skulle kunna lösas om de berörda erkända arbetslöshetskassorna gavs dispens för att ersätta samtliga dagar som kassamedlemmar varit arbetslösa i samband med korttidsvecka eller driftinskränkning. Avser statsrådet att, med beaktande av den nu rådande konjunktursituationen, lägga fram förslag om att de berörda erkända arbetslöshetskassorna ges dispens för att ersätta samtliga dagar i samband med korttidsvecka eller driftinskränkning?
Dessutom finns det vissa möjligheter — sättningen vid att inom ramen för gällande lagstiftning komma till rätta med de här = arbetstidsinskränk olägenheterna. Arbetsmarknadsstyrelsen har också redan sett över sina — ningar tillämpningsföreskrifter på den här punkten.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan är att det i samband med permitteringar och korttidsvecka inom de industrigrenar där man arbetar skift mer än fem dagar per vecka inte utges full kompensation för den förlorade arbetstiden, beroende på att man från arbetslöshetskassorna inte får ersättning för mer än högst fem dagar per vecka. Problemet accentueras i takt med att parterna på arbetsmarknaden i produktionsnyttjande syfte träffar överenskommelser om skiftcykler som innebär arbete mer än fem skift per vecka, varvid de skift som överstiger antalet fem kompenseras genom fridagar under efterföljande veckor. Man får alltså, om man blivit permitterad, inte ut ersättning från arbetslöshetsförsäkringen för mer än fem dagar per vecka. Det sjätte skiftet, som man i det aktuella fallet icke fått ersättning för, skall för att man inte skall komma i konflikt med arbetstidslagen anses kompenserat från arbetstidssynpunkt genom att man tar ut ett friskift under en annan vecka. Men eftersom arbetslöshetsförsäkringen inte medger ersättning för andra dagar än sådana då man skulle ha utfört arbete utges ingen ersättning för det sjätte skiftet. Jag känner till att AMS nu gett berörda kassor tillstånd att, om antalet dagar som bortfaller i en kalendervecka skulle överstiga fem, exempelvis skjuta över den sjätte dagen till en annan kalendervecka, dock endast i den mån det under den aktuella andra veckan finns utrymme inom femdagarsramen. Fortfarande kvarstår alltså i viss utsträckning det problem som jag har aktualiserat. Herr Ahlmark säger att han inte nu vill ändra gällande lagstiftning. Därför skulle jag vilja fråga herr Ahlmark, om han avser att ge den nu sittande arbetslöshetsförsäkringsutredningen direktiv att lägga fram förslag, som i en kommande lagstiftning undanröjer det nuvarande problemet. Ett annat sätt att förhindra problemets uppkomst, herr talman, är att lagstifta om förbud att permittera. Jag vill fråga herr Ahlmark om han, för den händelse att han anser att det inte går att lagstifta om full ekonomisk kompensation vid permittering, i stället är beredd att gå LO och socialdemokratin till mötes i deras krav på lagstiftning om förbud mot permittering.

Herr talman! Vad beträffar den sista frågan har jag just fått en skrivelse från Landsorganisationen med begäran om en ändring i bestämmelserna om permittering i de s.k. trygghetslagarna. Den skrivelsen och andra överväger vi nu i departementet. När det gäller utredningen om allmän arbetslöshetsförsäkring vill jag säga, att den ju skall lägga fram ett förslag och att vi naturligtvis kommer att beakta dess synpunkter när detta förslag kommer. Redan då regeln om fem dagars arbetslöshetsersättning infördes 1964 var man medveten om att den i vissa fall kunde medföra olägenheter. Herr Johansson i Arvika har ju pekat på en av dem. Men i propositionen från 1964 uttalade dåvarande departementschefen att han ansåg ”att en allmängiltig femdagarsförsäkring är förenad med fördelar som avsevärt överväger den olägenhet som består i att full likställighet inte uppnås av sexdagarsarbetande med några få dagars arbetslöshet”. Det var alltså vad man från den dåvarande regeringens sida sade 1964. Men det är helt klart att femdagarsregeln kan missgynna den som före arbetslösheten har arbetat mer än fem dagar per vecka. Det kan förekomma bl.a. vid skiftgång. Därför är det angeläget att så långt som möjligt hjälpa dem som missgynnas av denna regel. Och det har ju skett genom de tillämpningsföreskrifter som AMS nyligen har utfärdat och som kom efter framställandet av denna fråga om antalet ersättningsdagar vid permittering.
Herr talman! Man kan naturligtvis i viss utsträckning vara nöjd med att AMS nu har tagit initiativ till att ge möjlighet till viss kompensation för förlorade skift. Men problemet är givetvis inte till fullo löst, utan jag har den uppfattningen att det endast kan ske genom en ändring i en kommande lagstiftning rörande arbetslöshetsförsäkringen. De problem som man var medveten om i samband med att man stiftade denna lag har väl, som jag sade i mitt tidigare anförande, accentuerats ytterligare, beroende på att det på arbetsmarknaden nu blir mera vanligt” med överenskommelser om arbetstider som innebär att man frångår de traditionella tiderna, dvs. fem dagar per vecka. Det är fråga om flextider. Det har t.o.m. från Arbetsgivareföreningens sida lagts fram förslag om att införa konjunkturanpassad arbetstid. Det skulle innebära ännu ett problem i ersättningshänseende. Herr Ahlmark sade att han har tagit emot en skrivelse från Landsorganisationen, där man har fört fram krav på förbud mot permittering. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar LO:s skrivelse på fullt allvar och att vi så småningom kan emotse en lagstiftning mot permittering, eftersom det tycks vara svårigheter att kompensera förlorad arbetsförtjänst i samband med att man ger ut arbetslöshetsersättning.
Föreskrifterna tar sikte på sådana fall då någon som arbetar i skiftgång blir permitterad. Eftersom en skiftarbetare vissa veckor kan arbeta mer än fem dagar, kan regeln om fem dagars ersättning medföra att en skiftarbetare inte får ersättning för alla arbetslösa dagar en vecka. AMS föreskrifter går ut på att överskjutande antal dagar, dvs. de dagar i en vecka som inte har kunnat ersättas, i mån av utrymme överförs till annan kalendervecka. Genom de här nya föreskrifterna har man gjort vad man kan inom ramen för gällande lagstiftning för att om möjligt komma till rätta med de olägenheter som herr Johansson har tagit upp.

Herr talman! Herr Franzén har frågat mig om regeringen tänker ge medlingskommissionen i avtalstvisten mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och LO/PTK till känna att, oavsett vad som kan framkomma vid förlikningsförhandlingarna, någon försämring av de sociala förmånerna som är reglerade i lag inte får komma i fråga. Jag ber att få hänvisa till det svar på en fråga i samma ämne som jag den 17 mars gav herr Ingemund Bengtsson. Jag konstaterade där att kommissionen har fullt klart för sig att regeringen inte har för avsikt att föreslå en försämring av lagstiftade sociala förmåner.

Herr talman! Jag ställde den här frågan som en följd av det svar som Ingemund Bengtsson fick — just det svar som också herr arbetsmarknadsministern hänvisar till. I motsats till Ingemund Bengtsson kan jag inte i det här fallet känna någon glädje och tacksamhet över det svar som gavs den 17 mars. Jag anser att svaret är vinklat på så sätt att det inte ger någon betryggande garanti för att regeringen icke kommer att försämra sociala förmåner, om parterna är överens om detta. Det har jag också tagit upp i frågeställningen. Om parterna skulle bli överens om en försämring av i lag fastställda regler är det, som jag ser det, en otillbörlig utpressning från SAF:s sida. När jag talar om social lagstiftning menar jag också, med tanke på den diskussion om konjunkturarbetstid som har förevarit, att arbetstiden Om uttalande mot försämring av de sociala förmånerna skall inräknas där. Arbetstidslagen är ju i sin helhet dispositiv. Det innebär emellertid inte att man med stöd av dispositiviteten skall kunna träffa kollektivavtal som strider mot andan i förarbetena till lagen. Dispositiviteten beträffande 40 timmars arbetsvecka är till för att reglerna skall kunna frångås i vissa branscher på grund av att det råder skiftande förhållanden inom de olika branscherna men inte för att någon form av konjunkturarbetstid skall kunna införas. Sådana bedömningar finns alltså inte i förarbetena. Det är därför fråga om ett avsteg från dispositiviteten i den lagstiftning som skall reglera arbetstiden, så att arbetsveckan består av 40 timmar — ett avsteg som det tydligen trots allt är möjligt att göra. Jag tycker därför det vore av vikt att arbetsmarknadsministern klart och tydligt slog fast att någon sådan utpressning inte får äga rum samt att förlikningsmännen skall ges direktiv om detta.

Min följdfråga med anledning av den vinkling som finns i svaret blir om regeringen inte tänker försämra de sociala förmånerna, även om förlikningsförhandlingarna skulle ha ett sådant innehåll. Får jag tolka en eventuell tystnad efter mitt inlägg här — arbetsmarknadsministern har varit benägen att gå till väga så tidigare — på det sättet att den bedömning som jag har gjort också skall innefattas i svaret?
Herr talman! Herr Svenssons i Malmö interpellation till statsministern om rätten att anonymt få ta del av allmänna handlingar har överlämnats till mig för att jag skall besvara den.

Herr talman! Herr Knutson har frågat mig om jag är beredd att vidta kraftfulla åtgärder mot narkotikaproblemen på kriminalvårdsanstalterna bl.a. genom att i stor utsträckning sätta in ”narkotikahundar”. Socialministern besvarade i går en fråga och två interpellationer om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att komma till rätta med narkotikaproblemen i Sverige. Som framgick av socialministerns svar bedömer regeringen läget på narkotikaområdet som mycket oroande. Samhällets insatser mot den illegala narkotikahanteringen och missbruket måste förstärkas och samordnas. Detta arbete har anförtrotts en särskild ledningsgrupp. I gruppen, i vilken bl.a. företrädare för de närmast berörda departementen samt generaldirektören för kriminalvårdsstyrelsen ingår, kommer man också att ta upp frågan hur man skall komma till rätta med narkotikaproblemen på kriminalvårdsanstalterna. Jag är därför i dag inte beredd att ange vilka ytterligare åtgärder som bör vidtagas.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga om åtgärder mot narkotikamissbruket i fängelserna och användandet av speciella ”narkotikahundar”. Jag skulle dock ha varit ännu mer tacksam, om justitieministern hade velat gå in just på min fråga om narkotikahundarna. Bakgrunden till mina frågeställningar är givetvis alla dessa dystra rapporter och avslöjanden som nästan ständigt kommer om hur det är på våra kriminalvårdsanstalter runt om i landet. Skandalösa förhållanden då det gäller narkotikamissbruket avslöjas från en del håll. Det är alltså inte nog med att vi har en skrämmande mängd narkomaner ute i vårt samhälle — minst 12 000 missbrukare, sägs det. Vi har också en skrämmande utbredning av narkotikaeländet även inne på kriminalvårdsanstalterna. Det uppges att ungefär en tredjedel av internerna begagnar centralstimulerande medel och andra narkotika. Bland personalen på anstalterna håller man för troligt att det i verkligheten rör sig om det dubbla antalet — alltså drygt hälften eller mer av internerna. Eftersom vi har 3 200-3 500 intagna kan man räkna med att det rör sig om ett par tusen narkomaner inom kriminalvården. Detta innebär att människor som omhändertagits av samhället för vård i själva verket blir offer för något som jag och många andra vill beteckna som en veritabel farsot. Det framgår också av polisrapporter att det på vissa anstalter förekommer en välorganiserad narkotikahandel som närmast påminner om maffiasyndikat. Från Malmöfängelset rapporteras att en av knarkvärldens gangsterkungar tillsammans med ”bisittare” i en egen ”domstol” uppenbarligen terroriserar andra interner. Uppgifterna har visserligen inte prövats inför domstol ännu, men de har lämnats av flera tidningar och från polisen. Man tvingar på internerna narkotika i någon form och gör dem beroende av giftet. narkotikaproblemen på kriminalvårdsanstalterna 150 Det har också kommit en skrämmande rapport från Kumla, som berättar om att knarklangarna där håller på att introducera heroin, den farligaste formen av narkotika. Man kan, som Svenska Dagbladet häromdagen uttryckte det, tala om ”fångvård i knarknästen”. Det kan näppeligen utgöra en god vård. Tyvärr kom jag in på den här delen av problemet så mycket, herr talman, att jag inte har någon tid för att närmare beröra frågan om narkotikahundarna; jag skulle ha ganska mycket att säga om dem. Från kriminalvårdspersonalens sida skulle man välkomna att det i mycket stort antal sattes in narkotikahundar tillsammans med förare på anstalterna. Tack för svaret ännu en gång, herr justitieminister!

Herr talman! Narkotikahundar förekommer faktiskt redan i viss utsträckning på anstalterna. Det finns ett antal s.k. visitationspatruller eller knarkpatruller, som visiterar anstalter och även de intagna. Därvid används i viss utsträckning hundar, som personalen får till låns från polisen eller från tullen. De har visat sig medföra gott resultat. Emellertid är det vissa olägenheter förbundna med användning av hundar, och värdet är begränsat. Jag skall bara därvidlag nämna att på grund av de förslagna metoder för insmuggling som nu förekommer är det inte möjligt att med hjälp av hundar upptäcka all insmugglad narkotika. Men jag är ense med herr Knutson om att här verkligen behövs åtgärder, och jag räknar med att den tillsatta ledningsgruppen tämligen snart skall lägga fram konkreta förslag på detta område.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för detta kompletterande och positiva svar. Jag har försökt skaffa mig en bild av detta med de specialutbildade hundarna. Orsaken till att jag kom att väcka den här frågan nu är närmast att försvarets hundskola i Sollefteå hotas av betydande inskränkningar därför att försvaret inte har råd att hålla de hundar som där utbildas normalt. Här skulle det, säger chefen för hundskolan, kunna utbildas hundar för kriminalvården. Eftersom man i dagens läge endast har metalldetektorer när man skall spåra narkotika hos interner och alla besökare som går in och ut, och dessa detektorer icke ger utslag för narkotika, helt naturligt, så finns det bara hundarna kvar att använda. Sådana narkotikahundar, som, polisen har och som — enligt vad justitieministern berättade — sätts in ibland, släpper ingen narkotikabärande person förbi sig utan att ge tecken till sin förare. I det läget frågar jag mig om man inte skulle kunna ta vara på resurserna vid hundskolan i Sollefteå, där man alltså är beredd att utöka verksamheten på detta område. Samtidigt får man det effektivaste medlet mot narkotikasmugglingen — eller bärandet av narkotika, som det de facto rör sig om, eftersom det har en sådan stor omfattning, som rapporterna anger. Är det så att man reagerar bland personalen mot dessa hundar, så har i varje fall jag under mina efterforskningar de senaste dagarna inte träffat på någon som reagerat negativt. Jag tackar justitieministern ännu en gång för den komplettering han gav i sitt svar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga.

Man kan peka på en rad åtgärder och reformer som verksamt har bidragit till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, men fortfarande kvarstår stora skillnader som inte kommer att utjämnas av några automatiskt verkande krafter — det krävs ett planmässigt arbete inom skilda samhällssektorer. Bristande jämställdhet leder till könssegregerade samhällen och arbetsplatser som i sin tur alstrar fördomar mot det motsatta könet. Så vill vi inte ha det; det är vi också överens om. På kriminalvårdens område finns det i dag mycket få kvinnliga vårdare, ca 120 stycken av omkring 2 700 sammanlagt. Det ger mig anledning att tro att så gott som samtliga dessa kvinnliga vårdare finns på Hinseberg och Båtshagen. Jag är dock helt övertygad om att kvinnliga vårdare borde finnas på alla kriminalvårdsanstalter. En enkel förklaring till att så inte är fallet är troligen att tradition och konservatism hittills fått råda och att man dessutom ansett att klienterna på de manliga kriminalvårdsanstalterna i stor utsträckning är så pass svårhanterliga att det bara är män som kan klara vårduppgiften. Representanter för personalorganisationerna på några av våra anstalter som jag haft kontakt med har klart deklarerat att de anser att det ligger mycket stora värden i att män och kvinnor arbetar tillsammans även på kriminalvårdsanstalterna. Jag delar den uppfattningen. Har man någorlunda god kännedom om människors beteende och psyke står det klart, tycker jag, att de intagna behöver relationer till både män och kvinnor såväl för anpassning och rehabilitering inne på anstalten som för att — och det är inte det minst viktiga — klara livet ute i samhället. Vi måste komma ihåg att klienterna mycket ofta är sådana som har - och alltid har haft problem i umgänget med andra människor och som dessutom i många fall under lång tid är avstängda från yttervärlden. På Hinseberg har man mycket goda erfarenheter av att ha både manliga och kvinnliga vårdare och ser inga problem med bestämmelsen som handlar om kroppsvisitation. Kan det verkligen gå åt så mycket tid till kroppsvisitation på anstalterna att det kan vara ett hinder för att anställa kvinnor? Om så inte är fallet talar, som jag ser det, starka skäl för att man verkligen lägger sig vinn om att — i den mån det behövs ny personal — anställa kvinnor som vårdare på våra kriminalvårdsanstalter. Så långt är alltså justitieministern och jag överens, men justitieministern säger i sitt svar ”utan att därför utestänga kvinnor” — jag tycker att man i stället skall lägga sig vinn om att anställa kvinnor.

Herr talman! Fru Andersson i Hjärtum har frågat mig om jag är beredd att medverka till att personal inte tas från polisdistrikt, där övertidsuttaget per man är högre än i Stockholm, samt att man vid fördelning av polismannatjänster tar hänsyn till hårt ansatta polisdistrikt.

Saken handläggs alltså f.n. inom rikspolisstyrelsen. Jag är därför inte beredd att nu uttala mig i det ärendet. Vad härefter angår fördelningen av polismannatjänster vill jag till en början erinra om att jag i budgetpropositionen föreslagit att polisväsendet tillförs 375 nya sådana tjänster. Jag har härvid angett närmare hur tjänsterna bör fördelas mellan ordningsavdelningar och kriminalavdelningar. Jag har vidare uttalat bl.a. att vissa tjänster skall avdelas för trafikövervakning, kvarterspolisverksamhet samt spanings och utredningsverksamhet som har samband med narkotikabrottsligheten. Under förutsättning av riksdagens godkännande kommer fördelningen att ske med utgångspunkt i det förslag som sålunda har framlagts i budgetpropositionen. Sedan riksdagen fattat beslut i frågan kommer rikspolisstyrelsen att polistjänster utarbeta ett förslag till hur tjänsterna närmare skall fördelas mellan polisdistrikten. Till grund för förslaget från rikspolisstyrelsen kommer att ligga länsstyrelsernas och polisstyrelsernas anslagsframställningar. En given utgångspunkt för rikspolisstyrelsen är att noggrant väga de regionala och lokala polisorganisationernas anspråk mot varandra. Enligt vad rikspolisstyrelsen har upplyst kommer härvid en mängd olika faktorer i fråga om de skilda poliskategorierna och arbetsuppgifterna att beaktas. Styrelsen har sålunda angett ett 60-tal faktorer som vägs in. Som har framgått av redogörelsen grundas alltså den årliga fördelningen av polistjänsterna på en mycket noggrann analys av situationen i landets polisdistrikt i syfte att nya tjänster skall inrättas där de bäst behövs.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation — även om det utmynnade i att justitieministern inte vill uttala sig i ärendet därför att det bereds i rikspolisstyrelsen. Anledningen till interpellationen var att det ute i de olika polisdistrikten uppstått stor oro med anledning av Stockholms polisstyrelses begäran att få in 225 polismän från olika delar av landet. Jag förstår denna oro. I de flesta distrikt har man redan nu brist på personal och fasar för vad som kommer att hända om bristen genom kommendering till Stockholm skulle bli större. Denna brist bevisas av att övertidsuttaget per övertidsberättigad tjänsteman är så högt som 109 timmar/år i Trollhättan, dvs. 29 timmars överskott utöver den kvotering som Trollhättans distrikt blivit tilldelad. Siffran för Stockholm var 80 timmar, varför övertidsuttaget där bara blev 10 timmar över de kvoterade 70. . Enligt en tidningsartikel i förra veckan har rikspolisstyrelsen ställt samman en promemoria med anledning av de remissvar som kommit in. Alla remissinstanser, främst länsstyrelserna, som svarat — vilket alla utom en gjort — har varit negativa till denna begäran. Gävleborgs länsstyrelse säger att länets egna personalresurser är så små att man inte kan leva upp ens till minimiambitionerna. Detta stämmer överens med den noggranna utredning som Trollhättans polisförening gjort. Man pekar där på att ordningsavdelningen på grund av vakanser — f. n. 17 av 91 tjänster -, kommenderingar o. d. sänkt ambitionsnivån till endast det personliga skyddet. Ändå gjordes där 186 ingripanden per tjänsteman och år mot 84 i Stockholm. Från alla remissinstanser framhålls att man har stor förståelse för den svåra personalsituationen i Stockholm men att läget i de egna distrikten inte är ett dugg bättre. Situationen är klart besvärlig, och remissvaren ger inga konkreta lösningar på problemet. Men jag anser det vara helt felaktigt att genom att ta bort personal från redan hårt belastade distrikt föra över problemen till dessa. Man märker redan nu att vissa brott — Nr 98 narkotikalangning m.m. — som förut varit rena storstadsproblem numera Tisdagen den spritt sig även till andra delar av landet. Om resurserna där minskar 29 mars 1977 skulle det få katastrofala följder för främst ungdomen. Distrikt som ligger I i närheten av storstäder har ofta det stora polisdistriktets problem men Om fördelningen av det lilla polisdistriktets resurser. polistjänster Det gäller också hur de 375 nya tjänster som föreslås i budgetpropositionen skall fördelas. Visserligen tror jag att det viktigaste just nu är att få de vakanser som finns fyllda genom att öka utbildningen. I budgetpropositionen sägs att man skall ta in 760 aspiranter under det kommande budgetåret. Om man fortsätter med det under minst några år framåt skall vi, hoppas jag, slippa vakanser i framtiden. Justitieministern svarar att man vid fördelningen skall väga de regionala och de lokala polisorganisationernas anspråk mot varandra. Riks-' polisstyrelsen har angett ett sextiotal faktorer som man skall ta hänsyn till. Skulle justitieministern vilja ange några av de mest betydelsefulla av dessa faktorer? Jag tror också att man ute i landet skulle vara mycket glad om man kunde få veta efter vilka principer fördelningen sker. Jag undrar därför om det går att lämna uppgifter om de grunder efter vilka fördelningen sker till polisdistrikten, så att mer decentraliserade beslutsunderlag kan tas fram. Då tror jag att man ute i distrikten bättre skulle förstå hur fördelningen sker och skälen till besluten. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Beträffande de olika faktorer som enligt rikspolisstyrelsen skall vägas in finns det en särskild förteckning för ordningsavdelningarna och en särskild förteckning för kriminalavdelningarna. Jag skall bara ta några exempel. Jag börjar med kriminalavdelningarna. Där heter det till att börja med: ”Med hänsyn till den begränsade tilldelningen av personal är det alldeles nödvändigt att behovet av förstärkning så långt möjligt analyseras för varje polisdistrikt. Fördelning av tillgängliga resurser måste således ske efter noggrann prövning och bedömning från fall till fall och med beaktande av flera faktorer. Såsom exempel på sådana faktorer kan nämnas ---.” Jag återger nu översiktligt några punkter: — arbetsbelastning, — brottslighetens omfattning, —- befolkningstäthet. I fråga om ordningsavdelningarna anges ungefär samma principer.

Herr talman! Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond består av elva ledamöter, valda för en tid av sex år. Styrelsen förnyas successivt vart tredje år med val den ena gången av sex ledamöter och följande gång av fem ledamöter. I år står fem ledamöter jämte personliga suppleanter i tur att avgå. Valberedningen har efter föreskrivet samråd med forskningsråden enhälligt godkänt en gemensam lista av utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Valberedningen har vidare behandlat frågan om fyllnadsval till styrelsen efter herr Krister Wickman som avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen från den 1 april 1977. Efter föreskrivet samråd med fullmäktige i riksbanken har valberedningen för återstående tid av mandatperioden 1974-1980 enhälligt beslutat föreslå att riksbankschefen Carl-Henrik Nordlander utses till ny ledamot i styrelsen från den 1 april 1977 och att bankokommissarien Lars Hansson utses till personlig suppleant för denne. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna den gemensamma listan och föreslå fyllnadsval enligt vad jag förut anfört.

Herr talman! Det finns motsägelsefulla drag i bilden av den värld vi lever i. Efter Vietnamkrigets slut för snart två år sedan pågår ingen större väpnad uppgörelse mellan stater. I den meningen råder fred att vapnen inte talar öppet. Samtidigt vet vi att militärstyrkor utrustade med de mest avancerade tekniska nymodigheter för att bringa död och förstörelse över hela folk står redo över stora delar av världen. De kan sättas in med ögonblicks varsel. Visserligen kan man se dem mindre som ett omedelbart hot än som vikter i ett komplicerat politiskt jämviktsspel. Men de påminner om att det är en lång väg till det slags fredliga tillstånd, den harmoni och rättvisa på jorden som vi längtar och strävar efter. Nöd och hunger härjar i stora delar av världen. Vi känner indignation men samtidigt också vanmakt inför förföljelse, förtryck och tortyr i många länder. Ansvaret för att lösa dessa problem ligger i första hand på varje enskild stat. Men det finns också stora underliggande sammanhang som ingen enskild nation kan komma till rätta med — sammanhang som är i verklig mening globala. Det heter att världsfreden vilar på en terrorbalans mellan de ledande kärnvapenmakterna. Ingen av dessa kan gripa till vapen mot den andre utan att riskera ett förintande motangrepp. De är båda medvetna om att ett krig med insats av de yttersta vapnen måste undvikas till snart sagt varje pris. Ändå fortsätter de rustningarna. Det är svårt att säga om det sker i en medveten strävan att förvärva en klar militär överlägsenhet eller om den ödesdigra utvecklingen drivs fram av en fruktan att den andra sidan skall skaffa sig ett övertag som äventyrar balansen. Hur det än förhåller sig med detta, fortgår kapprustningen i stort sett oberoende av de nedrustningsförhandlingar som förs sedan många år. De samtal som pågår mellan USA och Sovjet har hittills egentligen inte rört en minskning av rustningarna utan snarare en begränsning av ökningen i de pågående rustningarna. Det är denna terrorbalans som anges som själva grunden för världens säkerhet. Det är inte underligt att vi känner oro inför tanken att vår säkerhet skulle vila på hotet om ömsesidig utplåning. För hela mänskligheten måste det vara ett avgörande mål att nå fram till ett tillstånd då terrorbalansen inte framstår som världsfredens yttersta garant. Därför måste avspänningsprocessen fortsättas och nedrustningsarbetet intensifieras. Det bidrag som Sverige kan lämna till en sådan utveckling kan synas begränsat, men det är vår skyldighet att göra de insatser som står i vår förmåga. Strävandena till fred har avgörande betydelse. På senare år har vi också kommit att se med allt större allvar på ansvaret för förvaltningen och fördelningen av världens resurser. Vi lever på förråd som skapats under årmiljoner och som nu förtärs i ständigt ökande takt. Allteftersom standarden fortsätter att öka i de rikare länderna och när en nödvändig ekonomisk utveckling kommer till stånd i u-världen ökas pressen på världens tillgångar. Redan nu kan man se tecken på de kriser som kommer att drabba världen om åtgärder inte sätts in i tid. Det krävs åtgärder av två slag. De resurser som finns måste brukas med sparsamhet och med utnyttjande av processer som möjliggör maximal återanvändning. De förnyelsebara resurserna måste kartläggas och tekniken att utnyttja dem utvecklas med stor skyndsamhet. Vi måste lära oss att bruka i stället för att förbruka. Det är en uppgift som är av gemensamt intresse för rika och för fattiga länder och som därför måste lösas i samarbete dem: emellan. Vi i den rika världen får inte inskränka oss till att dela med oss av våra tillgångar till u-länderna. Vi måste solidariskt tillsammans med dessa länder arbeta för ett förnuftigt bruk av världens resurser och en mera rättvis fördelning av dem mellan världens folk. Det är mot denna allmänna bakgrund som jag vill behandla några betydelsefulla frågor för svensk utrikespolitik. Den fråga som f. n. tilldrar sig det största intresset i den internationella politiken är avspänningens närmaste framtidsutsikter. Strävandena efter avspänning har nu under mer än ett halvt decennium präglat förhållandet mellan öst och väst. Ser man tillbaka på den situation som tidigare rått, särskilt under det kalla krigets dagar, framstår de resultat som uppnåtts som betydande. Detta innebär inte att grundläggande motsättningar och misstro mellan supermakterna har upphört. Men man har skapat ett nät av kontakter, en vana vid samtal och en ökning av förtroendet som så småningom borde kunna leda till en klarare insikt att säkerhet kan vinnas med andra medel än ständigt ökade rustningar. Det är viktigt att komma ihåg att nuvarande avspänningsperiod i ett betydelsefullt hänseende skiljer sig från de tidigare klimatförbättringarna mellan öst och väst under efterkrigstiden. Nu finns en strategisk jämvikt som inte kan väntas bli påverkad av tillfälliga växlingar i avspänningsklimatet. Vi har därför anledning att tro att supermakterna, trots det stundtals höjda tonläget i debatten och trots den långsamma takten i förhandlingarna om rustningsbegränsningar, är inställda på att vidareutveckla den process som inletts. Av väsentlig betydelse för avspänningsprocessens fortsättning är uppenbart utgången av förhandlingarna om nedrustning, framför allt på kärnvapenområdet. Vi befinner oss just nu i ett viktigt skede, då de första kontakterna tas mellan den sovjetiska ledningen och den nya administrationen i Washington. När det gäller de s.k. SALT-förhandlingarna om en begränsning av de strategiska vapnen kan konstateras att båda sidor uttalat sitt starka intresse för att nå en uppgörelse innan interimsavtalet löper ut i oktober i år. President Carter har, med ett eftertryck som är glädjande, markerat sitt intresse även för andra åtgärder för att begränsa kärnvapenkapprustningen, däribland ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Tecken på ökad förhandlingsvilja i denna fråga har även visats från sovjetisk sida. Detta är enligt regeringens mening det rätta tillfället att förnya ansträngningarna att få till stånd ett provstopp. Regeringen har därför nyligen vid nedrustningskonferensen i Genéve lagt fram förslag om ett internationellt fördrag om ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Förslaget fullföljer en lång rad av tidigare svenska initiativ i provstoppsfrågan. Om supermakterna upphörde med sina kärnvapenprov skulle den kvalitativa kapprustningen på kärnvapenområdet försvåras. Ett internationellt provstopp skulle också innebära ett väsentligt bidrag till strävandena att förhindra vidare spridning av kärnvapen. Regeringen kommer att under den närmaste framtiden ägna speciell uppmärksamhet åt förberedelserna för FN:s särskilda session om nedrustning, som skall hållas våren 1978. Beslutet att sammankalla sessionen fattades förra hösten som en följd av den stigande otålighet över bristen på resultat i nedrustningsarbetet som majoriteten av FN:s medlemsstater känner. Nedrustningsförhandlingarna i Genéve och FN hade inte lett till påtagliga framsteg under de senaste åren, även om tempot i arbetet ökat betydligt. På senaste tiden har atmosfären vid nedrustningskonferensen förbättras. Det viktiga förberedelsearbetet för den särskilda sessionen om nedrustning, vilket igångsatts denna vecka i New York, kommer därför att präglas både av otålighet och av ökad optimism om möjligheterna att nå resultat. Arbetet under sessionen och i dess förberedande kommitté, i vilken Sverige är en av 54 medlemmar, kommer säkerligen att domineras av kärnvapenfrågorna. Det stora flertalet av världens stater ställer krav på supermakterna att äntligen fullgöra sina förpliktelser beträffande kärnvapennedrustning. Den svenska regeringen har föreslagit att de kommande förhandlingarna om ett totalt provstopp skall inriktas på ett färdigt avtal före sessionens början. En fråga som får allt större aktualitet och som väntas bli ett av huvudämnena vid sessionen är sambandet mellan nedrustning och utveckling. Vi har börjat studera hur man skall nå fram till principer för hur en del av de oerhörda resurser som tas i anspråk för rustningarna kan frigöras för utvecklingsändamål. Regeringen kommer att med kraft driva nedrustningsfrågorna vidare. Konferensen om krigets lagar i Geneve går under våren in i sitt avslutande skede. Sverige har sedan 1971 tagit en mycket aktiv del i detta arbete. Vi hoppas att resultatet skall bli två överenskommelser, som båda innehåller viktiga nya regler till skydd för civilbefolkning. Det är också vår förhoppning att under detta möte verkliga framsteg skall göras i arbetet på att få till stånd användningsförbud mot vissa typer av sådana grymma vapen som t.ex. napalm. Förhållandet mellan supermakterna kommer in vid varje bedömning av de stora internationella problemen. Det gäller inte minst Mellersta Östern-frågan. Oktoberkriget 1973 blev en påminnelse för supermakterna att den olösta konflikten mellan Israel och arabstaterna kunde medföra risker för freden långt utanför området, i sista hand en konfrontation mellan dem själva. Detta ledde till samförstånd om behovet av förhandlingar. En allmän uppfattning tycks vara att utsikterna till förhandlingsframsteg i Mellersta Östern nu är gynnsammare än på länge. Parterna förefaller vara inställda på att som forum för förhandlingarna utnyttja Genévekonferensen. För svensk del anser vi att det skulle vara en stor framgång om Genévekonferensen kunde sammankallas. En lösning måste enligt vår åsikt bygga på säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338. Israel och alla andra stater i området har rätt till existens och integritet inom säkra och erkända gränser. Principen att erövring av territorier med våld är otillåten måste respekteras. Härutöver måste det stå klart att Palestinaarabernas legitima nationella rättigheter skall tillgodoses. Hit hör rätten att bilda en egen stat som lever i fred vid sidan av Israel. Palestinierna måste ges möjlighet att medverka i alla uppgörelser som rör deras egen framtid och vilkas förpliktelser de skall uppfylla. För snart två år sedan slutade äntligen det krig som under så lång tid engagerade och upprörde oss. I det av kriget så svårt sargade Vietnam pågår nu ett återuppbyggnadsarbete i vilket Sverige tar aktiv del. Det är regeringens förhoppning att de nya kontakter som nu har tagits mellan USA och Vietnam skall leda till amerikanskt deltagande i detta återuppbyggnadsarbete. Vietnam måste också få inta sin legitima plats i Förenta nationerna. Herr talman! Sverige har ett uppenbart intresse av att avspänningspolitiken i världen fortsätter. Vi stöder denna politik och hoppas på fortsatta uppgörelser mellan stormakterna som minskar riskerna för krig. Samtidigt måste vi vara uppmärksamma på de små staternas läge. Samarbete mellan dem ökar respekten för deras synpunkter och intressen. Den svenska neutralitetspolitiken, stödd av ett starkt totalförsvar, utgör, tillika med de övriga nordiska ländernas säkerhetspolitik, ett väsentligt positivt element i den politiska och strategiska situationen i norra Europa. Vi noterar med tillfredsställelse att situationen i Norden präglas av lugn och stabilitet, även om vi självfallet har anledning att noga följa tecknen på den ökande betydelse som supermakterna tillmäter Nordkalotten och kringliggande områden. Vi har ett avgörande intresse av att ingenting inträffar som förändrar denna bild. Vi har heller ingen anledning anta att sådana förändringar övervägs på något håll. Regeringen avser att fast och följdriktigt fullfölja vår allmänt omfattade utrikespolitiska huvudlinje. Herr talman! Regeringen förbereder nu noggrant Sveriges deltagande i det möte i Belgrad som enligt beslut vid Helsingforskonferensen för snart två år sedan har att granska hur förpliktelserna i slutdokumentet har uppfyllts och att ange inriktningen av det fortsatta samarbetet. Dessa förberedelser sker i nära samråd med andra deltagarstater, inte minst de nordiska länderna och gruppen neutrala länder, där utöver Sverige även Finland, Schweiz och Österrike deltar. Helsingforsdokumentet innehåller en omfattande katalog på åtaganden och rekommendationer avsedda att främja samarbetet på en rad områden och att underlätta avspänningen på längre sikt. De olika delarna av dokumentet har ett inre sammanhang och utgör sammantagna ett balanserat helt. De deltagande staterna måste för att de överenskomna målen skall uppnås klart och energiskt sträva i den överenskomna färdriktningen men också visa tålamod och varsamhet. De har ingen anledning att dölja sina åsikter om det sätt på vilket en stat eller grupp av stater har uppfyllt sina åtaganden. De behöver inte hålla inne med en saklig kritik av förhållanden som de anser strida mot sådana åtaganden. En sådan kritik står givetvis inte i motsättning till strävan att driva avspänningen och det fredliga samarbetet vidare. Mot denna bakgrund hävdar vi från svensk sida att Belgradmötet inte bör utvecklas till ett forum där anklagelser och beskyllningar korsar varandra och där det avgörande målet, som är att främja freden, riskerar att förloras ur sikte. Från svensk sida kommer vi att sträva efter att göra arbetet i Belgrad framåtblickande. En god grund finns i Helsingforsdokumentet. Vi hoppas att samförstånd skall kunna nås om att på denna grund föra samarbetet vidare. Vi avser bl.a. att lägga fram förslag, som syftar till att ge de deltagande staterna större utbyte av de s.k. förtroendeskapande åtgärderna. Syftet med dessa åtgärder är att ge verklig information om vissa militära manövrar och trupprörelser så att ogrundade misstankar om manövrarnas syfte och inriktning inte behöver uppkomma. Vi arbetar för att diskussionerna i Belgrad om det ekonomiska och kulturella samarbetet leder till konkreta framsteg. Vi vet att samarbetet här stöter på särskilda svårigheter, som har att göra med olikheter i ländernas samhällssystem. Men vi tror att det gemensamma intresset av samarbete skall vara så starkt att man kan enas om värdefulla åtgärder. Det kan gälla att ytterligare underlätta kontakterna mellan parterna i ekonomiska frågor. Det kan gälla att öppna vägarna till ett ökat informationsutbyte och till en vidgad rapportering i massmedia, eller att ge länderna större möjligheter att i fria former ta del av varandras kultur. Inte minst viktigt är det att vi får tillfälle att fortsätta arbetet att återförena splittrade familjer. Det är ett arbete som djupt berör enskilda människors öden. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att lösa olösta och nya fall. Belgradmötet kommer att ägna stor uppmärksamhet åt de frågor som rör skyddet av de mänskliga rättigheterna. Det är naturligt och nödvändigt. Vi hyser en stark medkänsla med människor som utsätts för förödmjukelse och förföljelse därför att de vill ge uttryck åt sina åsikter i samhälleliga och andra frågor, därför att de vill utöva sin religion, därför att de vill samlas och gemensamt verka för politiska, fackliga eller andra mål. Vi beundrar det hjältemod som många visar i Östeuropa i sin kamp för dessa mänskliga rättigheter. Om avspänningsprocessen skall fortsätta, krävs det att regeringarna tillgodoser och respekterar de enskilda människornas behov och rättigheter. Därför anser vi att en kritik mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte skadar utan gagnar avspänningsprocessen. Helsingforsdokumentet talar utryckligen om sambandet mellan skyddet av mänskliga rättigheter och utvecklandet av fredliga förbindelser mellan stater. När vi genom uttalanden och åtgärder söker stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna handlar vi på ett sätt som inte bara gagnar enskilda människor utan även skapar en fastare grund för freden. Men om vi ser saken på det sättet måste vi också se till, att vad vi säger och gör har den avsedda effekten och inte motverkar syftet. Vi måste utforma vår kritik så att den inte skadar den sak vi vill gagna. Det är en avvägning som många gånger är svår. Det finns en stor känslighet i alla länder för vad som kan uppfattas som inblandning i de inre angelägenheterna. Självfallet är det en mycket stor vinning att man nu på det internationella planet inte längre anser de mänskliga rättigheterna vara en sak som endast angår varje stat för sig. Att skydda de mänskliga rättigheterna är inte en uppgift som är begränsad till Helsingforskonferensens deltagarkrets. Den är lika viktig för världens alla folk, och vi måste öka ansträngningarna att vinna respekt för de förpliktelser som länderna åtagit sig i FN:s stadga och i deklarationen liksom i konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Det gör vi bl.a. genom insatser i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vi kommer i FN:s generalförsamling att fullfölja det initiativ vi tog förra hösten för att tillförsäkra politiska fångar en människovärdig behandling. Det tjänar ingenting till att dölja att arbetet att trygga mänskliga rättigheter möter stora svårigheter. Den känslighet för kritik som man möter hos ett enskilt land och som vanligen motiveras med icke-inblandningsprincipen förstärks ofta av att andra länder, som av regionala eller andra skäl känner solidaritet med landet i fråga, sätter sig emot varje diskussion. I andra fall finner man att en kritik av övergrepp mot de mänskliga rättigheterna möts av den invändningen att länder som lever i materiell nöd inte alltid kan förväntas ta samma hänsyn till individens medborgerliga rättigheter som länder med högre levnadsstandard. Även om vi inser svårigheterna får vi aldrig uppge tanken att det måste vara ett gemensamt slutmål för hela världssamfundet att tillförsäkra alla människor deras grundläggande rättigheter. Med stigande oro följer vi utvecklingen i flera latinamerikanska länder där grova kränkningar förekomrrer av de mest elementära mänskliga rättigheter, både på det politiska och på det sociala området. Vi kommer att med de medel som står oss till buds söka få dessa länders regeringar att göra slut på kränkningarna. I Chile har regimen fortsatt och skärpt sitt förtryck. Förenta nationernas kommission för de mänskliga rättigheterna antog vid sitt sammanträde i Genéve för några veckor sedan enhälligt ett av Sverige utarbetat förslag till uttalande där de grova kränkningarna fördömdes — ett viktigt steg i opinionsbildningen mot förtryckarregimen. Inte minst betydelsefullt var att Förenta staterna aktivt stödde detta förslag. Vi hoppas att den vikt som den nya amerikanska administrationen förklarat sig tillmäta skyddet av de mänskliga rättigheterna kommer att få betydelse för utvecklingen i Chile och andra länder där dessa rättigheter undertrycks. Vid sammanträdet i Geneve behandlades också den upprörande situationen i Uganda. Det är djupt beklagligt att det visade sig omöjligt att i kommissionen enas om effektiva åtgärder. I södra Afrika möter vi långvariga kränkningar utan motstycke av mänskliga rättigheter. Länge har vi väntat på den dag då befrielsen skall komma till folkflertalet i Zimbabwe, Namibia och Sydafrika. I Zimbabwe tändes för en tid förhoppningar om en fredlig och ordnad övergång till majoritetsstyre, när genom brittisk och amerikansk medverkan alla berörda parter samlades i Genéve förra hösten till en förhandling om Rhodesias framtid. Dessa förhandlingar har nu till följd av Smithregimens förhalningstaktik uppskjutits på obestämd tid. Nationalistgrupperna har förklarat att den väpnade kampen kommer att fortsätta intill dess Smith förmås tillmötesgå deras berättigade krav. Därför är det särskilt viktigt att åstadkomma ett så hårt och samlat internationellt tryck mot regimen i Salisbury att den förmås att snarast uppge sitt hårdnackade motstånd. I Namibia har Sydafrika fortsatt att utöva sin illegala ockupation. Visserligen har regeringen i Pretoria nu i princip accepterat att området ges ställning av självständig stat, men man vägrar uppge sin faktiska politiska och ekonomiska kontroll över området och sin starka militära närvaro där. Överläggningarna i Windhoek med etniska grupper i landet har tillkommit på sydafrikanskt initiativ. De har som uppenbart syfte att skapa ett styrelseskick i Namibia som permanentar ett fortsatt sydafrikanskt herravälde. SWAPO, den enda verkligt nationella politiska kraften i Namibia, deltar inte. Det krav som måste ställas är att hela det namibiska folket ges fullständig frihet att bestämma om det samhällsskick det önskar skapa. Härför krävs förhandlingar med deltagande av SWAPO, de sydafrikanska truppernas tillbakadragande och fria val under FN:s överinseende. Det är odiskutabelt den sydafrikanska regeringens hållning som utgör kärnan i hela problemet. Den politiska och psykologiska klimatförändring som vi kan bevittna i Sydafrika har sin bakgrund i de djupgående förändringarna i hela övriga södra Afrika. Soweto var platsen för en brutal massaker på demonstrerande skolbarn från den sydafrikanska polisens sida. Soweto blev också en påminnelse om en sedan länge pågående process mot ökad politisk medvetenhet hos den svarta befolkningen. Denna händelse underströk ånyo hur bittert och intensivt den unga generationen upplever det sydafrikanska samhällets djupa orättvisor. Det internationella samfundet får inte förtröttas i sina ansträngningar att stödja den överväldigande befolkningsmajoriteten i dess kamp för sina mänskliga rättigheter. Särskild betydelse får gemensamma aktioner inom FN:s ram. Hur kan då Sverige bidra till de nödvändiga förändringarna i södra Afrika? Våra ansträngningar kan sammanfattas i följande punkter: —- Vi stöder helhjärtat de ekonomiska sanktionerna mot Rhodesia och vill verka för att de stärks. —- Vi arbetar för att åstadkomma ett tvingande vapenembargo mot Sydafrika. —- Vi tog förra hösten initiativ till en resolution i FN:s generalförsamling att uppmana säkerhetsrådet att överväga åtgärder för att hejda utländska nyinvesteringar i Sydafrika. Förslaget stöddes av de afrikanska staterna och antogs med mycket stor majoritet. Resolutionen ligger på säkerhetsrådets bord och utgör ett viktigt inslag i den debatt som nu pågår i rådet. Det är ännu oklart vilket beslut rådet kan komma fram till. Ett förslag som övervägs är att rådet skall uppmana alla medlemsstater att, som Sverige redan gör, avråda sina företag från nyinvesteringar i Sydafrika och att, om nödvändigt, förbjuda sådana investeringar. Självfallet rör det sig här bara om ett första steg. Vi anser det riktigt och nödvändigt att säkerhetsrådet går vidare och fattar tvingande sanktionsbeslut. För att ett sådant beslut skall bli effektivt krävs deltagande av Sydafrikas viktigaste handelspartners. Förutsättningarna för att få det nödvändiga stödet måste f. n. tyvärr bedömas som mycket små. Skulle emellertid ett beslut enligt det svenska initiativet komma till stånd skulle trycket på Sydafrikas regering öka och möjligheterna till nya beslut förbättras. —- Vi arbetar också för att Namibia skall få sin självständighet i enlighet med det namibiska folkets egna intressen och göra sig fritt från den sydafrikanska ekonomiska, administrativa och militära dominansen. —- Vi föreslår ökat stöd genom FN-program och på annat sätt till de afrikaner som blivit offer för apartheidpolitiken. Det rör sig bl.a. om rättshjälp och hjälp till de fängslades anhöriga. —- Vi är beredda att ge humanitärt stöd till de befrielserörelser i södra Afrika, som nu är inbegripna i en kamp för folkens politiska och ekonomiska rättigheter och deras länders oberoende. Vi tänker då i första hand på ZANU och ZAPU inom den Patriotiska fronten. — Vi stöder de angränsande stater i södra Afrika som direkt eller indirekt drabbats av förhållandena i Zimbabwe, Namibia och Sydafrika. Till samtliga dessa angränsande stater föreslår vi i år ett väsentligt ökat bistånd. —- Slutligen håller vi nära kontakter med bl.a. närmast berörda afrikanska länder för att samråda om utvecklingen och inhämta deras syn punkter och önskemål. Vi håller slutmålet klart i sikte: äntligen frihet för folken i Zimbabwe, Namibia och Sydafrika. Herr talman! Vi har i dag en ökande insikt om och känner stor oro för at: världens ändliga resurser såsom mineraler, vatten, mark och luft skall bli otillräckliga eller förstörda för en växande befolkning. Jordens begränsade tillgångar och nationernas ökande ömsesidiga beroende framstår klarare än någonsin tidigare. Redan finns svåra lokala eller regionala brister. Problemet gäller därtill inte blott tillgången till resurser utan även andra gränser för välfärdens ökning. Jordens befolkning kommer med nuvarande ökningstakt att fördubblas inom 35 år. I dagens industriländer upplevs hotet mot den mänskliga miljön som ett akut problem som kan förvärras av en ohämmad materiell tillväxt. För den miljard människor i u-länderna som lever vid eller under existensminimum är en ökad ekonomisk tillväxt å andra sidan förutsättning för en rimligare levnadsnivå. I detta läge är det en trängande nödvändighet att omfattande resurser överförs från de rika länderna till de fattiga för utvecklingsändamål. Resursanvändningen i alla länder måste präglas av hushållning och ekologisk grundsyn så att samhällsutvecklingen sker inom de ramar som naturen ger för vår tillvaro. Det är nödvändigt att ett konkret internationellt samarbete utvidgas och intensifieras på hela detta område. En rad FN-konferenser om bl.a. miljö, befolkning, livsmedel och om vatten har under 1970-talet behandlat dessa problem och i vissa fall banat väg för nya idéer. FN:s generalförsamlings extra möten om relationerna mellan uoch i-länder har haft avsevärd politisk betydelse, men de konkreta resultaten till nytta för u-länderna har hittills varit begränsade. Det är då naturligt att vi i dag ser en växande u-landsotålighet, som kan leda till en allvarlig förtroendekris mellan uoch i-länder, vare sig dessa senare räknar sig till öst eller väst. Överläggningarna om en ny ekonomisk världsordning måste självfallet ses som en fortlöpande förhandlingsprocess där man inte kan vänta sig plötsliga och omvälvande genombrott. Men förhandlingar som aldrig avsätter konkreta resultat kan i längden inte åtnjuta båda parters förtroende. U-landsgruppen kan i detta läge tvingas söka lösningar som innebär skarpare konfrontation. Detta kan bara skada alla parter. I detta perspektiv framstår det som ytterst angeläget att Pariskonferensen om internationellt ekonomiskt samarbete förs till ett meningsfyllt slut vid det ministermöte som äger rum i slutet av maj. Handelsministern kommer att ta upp de här frågorna. Jag ser att min tid snart är slut, och jag vill därför hänvisa till det anförande han kommer att hålla senare. FN:s miljöprogram, ett resultat av Stockholmskonferensen 1972, har utvecklats till ett effektivt medel för att främja hänsynen till miljön inom alla delar av det mellanstatliga samarbetet. Miljöprogrammets ambitionsnivå måste upprätthållas, och det är viktigt att alla genom bidrag till dess miljöfond medverkar härtill. En konvention har ingåtts om skydd av miljön i vårt närmaste havsområde — Östersjön. Endast tre länder, Sverige, Finland och Tyska demokratiska republiken, har emellertid formellt anslutit sig till konventionen och den har därför ännu inte trätt i kraft. Vi finner det mycket angeläget att Östersjöns övriga fyra strandstater skyndsamt ansluter sig, så att arbetet för att skydda Östersjöns marina miljö kan gå in i ett ännu intensivare skede. Vi får ständigt påminnelser om att arbetet för att skydda och bevara vår miljö inte känner några gränser. Den sura nederbörden orsakad av svavelnedfall är ett allvarligt miljöhot som delvis kommer utifrån. Sverige har därför, i nära samarbete med Norge, vänt sig till de övriga europeiska länderna. Vi har uppmanat dem till samarbete för att begränsa de totala utsläppen av svavel och andra luftföroreningar som transporteras över långa avstånd. När det gäller havets resurser tvingas vi konstatera att enighet ännu inte har kunnat nås om en världsvid havsrättskonvention. En stor del av det fria havet har inmutats av enskilda stater genom inrättandet av breda fiskezoner eller ekonomiska zoner. Uppdelningen av Nordsjön i en norsk zon och en EG-zon har medfört svårigheter för det svenska fisket. Vi har haft att inrätta oss efter den uppkomna situationen och även för oss reser sig frågan om vi bör flytta ut våra fiskegränser. Vid arbetet i den tredje havsrättskonferensen bör den fortsatta strävan vara att lägga största möjliga del av havets resurser under en internationell ordning. Målet måste vara att de havsrättsliga reglerna definieras så att de sätter punkt för kuststaternas vidare anspråk på havet. Herr talman! Energifrågorna har central betydelse för alla länder. De har kommit att inta en framträdande plats i den internationella politiken. Konkurrens och konflikter hotar uppkomma om de begränsade resurser som skall tillgodose huvudparten av jordens energiförbrukning. Produktion och konsumtion av energi medför betydande miljöpåverkan som sträcker sig över nationella gränser. Det under senare år starkt stigande priset på olja och knappheten på denna vara tvingar fram såväl energibesparande åtgärder som omställning till alternativa energikällor. Härvid kommer också kärnkraftens politiska och säkerhetsmässiga problem i förgrunden. Allt detta skapar behov av en betydande internationell samverkan. Det sker redan ett omfattande internationellt samarbete kring energifrågorna. Sådant äger nu rum i olika FN-organ, främst atomenergiorganisationen IAEA, inom den s.k. Nord-syd-dialogen i Paris, i OECD och i det internationella energiorganet IEA. Formerna för detta internationella energisamarbete har utvecklats som en följd av omedelbara politiska och praktiska behov. Det finns goda skäl att göra en grundlig prövning av hela detta område. En övergripande behandling av de viktiga energiproblemen bör förankras inom FN-systemet. Kärnkraften som energikälla reser särskilda problem. Ett av dem är risken att spridningen av kärnkraftsteknologin kan underlätta kärnvapenutveckling. Det problemet uppmärksammas också alltmer i den in ternationella debatten. Icke-spridningsfördraget — NPT — och den kontroll som utövas av IAEA förblir enligt svensk uppfattning de viktigaste redskapen i strävandena att undanröja dessa risker. Regeringen fortsätter därför att arbeta för att bredda stödet för NPT och förbättra IAEA:s kontrollsystem. Också åtgärder av annat slag är emellertid nödvändiga. Regeringen medverkar sålunda i försöken att nå fram till internationella samarbetsformer, som tillgodoser icke-spridningsoch säkerhetskrav, bl.a. när det gäller hantering av använt kärnbränsle. Ett viktigt arbete som syftar till att skapa ytterligare garantier mot kärnvapenspridning pågår vidare i den s.k. Londongruppen. Denna omfattar de viktigare exportörsländerna på det nukleära området. Sverige är ett av de deltagarländer som här verkar för ytterligare skärpningar av villkoren för nukleär export. Icke-spridningshänsyn tillmäts en avgörande betydelse i den ingående prövning från fall till fall som sker när regeringen överväger frågor om tillstånd för svensk export på kärnkraftens område. Som en allmän princip för regeringens fortsatta behandling av dessa ärenden kan anges att exporttillstånd till icke-kärnvapenstater endast kan lämnas om de ratificerat NPT eller gjort minst motsvarande kontrollåtaganden genom IAEA över all egen kärnkraftsverksamhet. Här har bara gjorts en sammanfattning av riktlinjerna för svensk utrikespolitik. Vi tror att ett konsekvent och tålmodigt arbete efter dessa riktlinjer väl tjänar de grundläggande målen för vår politik som är att medverka till att forma en värld där folken lever i fred, har ekonomisk och social trygghet och åtnjuter mänskliga frioch rättigheter. För framgång i detta arbete är enighet här hemma kring utrikespolitiken en väsentlig tillgång. Vi kan handla med större säkerhet och vår röst gör sig hörd med större styrka. Sammanhållningen mellan de nordiska länderna — just i dessa dagar manifesterad genom Nordiska rådets 25-årsjubileum — skänker en särskild tyngd när dessa länder på grundval av gemensamma intressen och värderingar tillsammans hävdar sina ståndpunkter i den internationella debatten. I samarbete med länderna i Europa ser vi en möjlighet att ge större eftertryck åt de synpunkter som vi anser väsentliga i de globala sammanhangen. Europa har sitt ansvar för att äntligen skapa ett genombrott i arbetet på en mera rättvis ekonomisk världsordning. Den västeuropeiska traditionen av demokrati och humanitet har särskild betydelse för kampen mot orättvisor och förtryck. En global solidaritet är det yttersta syftet med våra ansträngningar. Det måste vara en uppfordran till energiskt och insiktsfullt arbete för konkreta mål.